Herr talman! Dagens debatt kommer att göra klart att det mellan partierna i Sveriges riksdag gapar en större klyfta än det gjort på mycket länge när det gäller den ekonomiska politiken. Denna klyfta har emellertid inte uppstått därför att det mellan oss råder väsentligt skilda uppfattningar om konjunkturläget eller om de uppgifter som vilar på den ekonomiska politiken. Finansutskottets borgerliga majoritet slår i sitt utlåtande över finansplanen fast att en stabil konjunkturuppgång bör vara säkerställd. Man konstaterar att svensk industri har goda förutsättningar kapacitetsmässigt att möta denna uppgång, förutsatt att kostnadsutvecklingen kan hållas under kontroll. Man säger att det varit förnuftigt och riktigt att under lågkonjunkturen låna utomlands för att hålla uppe efterfrågan inom landet men att vi nu under bättre konjunkturer måste hålla tillbaka våra anspråk och målmedvetet eftersträva att återställa vår utrikesbalans. Man konstaterar att statsbudgetens underskott är stort och att politiken så snart sig göra låter måste läggas om i riktning mot en begränsning av den inhemska efterfrågan. Det är emellertid en sak som fattas i majoritetsutlåtandet — viljan och förmågan att föreslå riksdagen den ekonomiska politik som läget, enligt utskottets egen analys, så uppenbart kräver. Klyftan mellan oss uppstår därför att vi socialdemokrater kräver en omedelbar och rejäl åtstramning av finanspolitiken för att industrin skall kunna utnyttja konjunkturförbättringen till ökad export i full utsträckning, för att kostnadsutvecklingen skall kunna hållas under kontroll och för att vi under 1977 skall kunna börja återställa vår utrikesbalans. Trots att det är sådana åtgärder som finansutskottets borgerliga ledamöter uttryckligen ropar efter i sitt utlåtande, har man inte accepterat ett enda av de förslag till inkomstförstärkningar och utgiftsbesparingar som vi socialdemokrater har föreslagit. I stället finner man sig i att ta ansvaret för en våldsam ökning av statsupplåningen, ett underskott i bytesbalansen mot utlandet på minst 12 miljarder och en upplåning utomlands på uppemot 20 miljarder under 1977. Om den prisoch kostnadsutveckling som kommer att följa av denna i en uppåtgående konjunktur helt vettlösa finanspolitik tiger man. Men oron över vad man är på väg att ställa till med spåras i uttalandena om behovet av en snar omläggning av finanspolitiken. Riksdagens tre regeringsplutoner har alltså åtlytt marschordern från sina befälhavare. Och något annat var väl knappast att vänta. Men jag måste säga att jag har läst åtskilliga borgerliga reservationer i anledning av socialdemokratiska budgetpropositioner, som har varit mera fyllda av tillit till den förda politiken än detta första borgerliga utskottsuttalande i anledning av en borgerlig budgetproposition. Det är med håglöshet och resignation som utskottsmajoriteten ser fram mot de framtida påfrestningar som skapas av den stora utlandsupplåningen. Sin mest entusiastiska uppslutning kring regeringspolitiken presterar faktiskt utskottet när man förklarar: ”Enligt utskottet kan något annat val av politik än den som regeringen förordar i finansplanen inte göras.” Samtidigt finns det i utskottsbetänkandet ett inslag av hederlighet och renhårighet. Det bildar en välgörande kontrast till de verklighetsförfalskningar som präglade regeringens finansplan. I finansplanen och i den åtföljande agitationen lanserade regeringen sin egen dolkstötslegend om arvet från den socialdemokratiska regeringen — hur den borgerliga regeringen till sin oerhörda överraskning fått i arv en sönderkörd ekonomi med stora underskott och en utarmad industri i ett hopplöst konkurrensläge. Finansutskottet har reagerat mot denna historieskrivning. Det arv som Bohman och Fälldin talat om förvandlar utskottet till en i hög grad gemensam egendom. Man konstaterar att bakom den politik som förts under den gångna lågkonjunkturen har stått en bred majoritet i den svenska riksdagen. Man säger att det varit förnuftigt och riktigt att fylla ut den bristande efterfrågan utifrån med insatser som hållit uppe efterfrågan inom landet, även om det lett till underskott i utrikeshandeln. Man slår också fast att det fanns utrymme för en expansiv politik åren 1975 och 1976 genom det goda utgångsläge för konkurrenskraft och export som hade etablerats år 1974. Utskottsmajoriteten finner också att den förda politiken har lett till en rad positiva resultat. Folkhushållet har 1975 och 1976 kunnat tillföras en ökad mängd varor och tjänster, ett tillskott som annars gått förlorat. Människor har fått behålla sina arbeten, säger man. Även för industrin har politiken varit positiv: kapaciteten har fortsatt att öka, lager har byggts upp och utbildningen inom företagen har vidgats. Herr talman! Vi socialdemokrater skulle knappast själva ha hittat fler positiva omdömen om resultaten av vår politik. Utskottets borgerliga majoritet är också mycket angelägen om att betona att vad man nu vill göra är att fullfölja den politik som vi — och i detta kollektiv räknar också utskottsmajoriteten in sig — har fört under de gångna åren. Även om man enligt vår, dvs. reservanternas, mening fullföljer politiken på fel sätt, har ändå utskottsmajoriteten gett uttryck åt den enighet och det gemensamma ansvar som gällt de senaste årens konjunkturpolitik. Finansutskottet gör också en annan väsentlig korrigering av historieskrivningen i finansplanen. En central tes i regeringens finansplan är att svensk industri befinner sig i en kostnadskris, orsakad av vårt höga löneläge. Som bevisning anförde författaren, ekonomiministern herr Bohman, att Sveriges andel av OECD-ländernas import av färdigvaror sjönk med ca 17 96 1975 och 1976. Det berodde på att de svenska exportvarornas priser steg ca 16 96 mer än priserna på andra länders exportvaror. Och att våra priser steg så mycket mer än andra länders berodde, sade man, i sin tur på att industrins lönekostnader stigit så orimligt mycket. I finansplanen upprepades flera gånger: Den starka kostnadsökningen i Sverige har lett till att svensk industri har tvingats höja sina exportpriser på bearbetade varor mer än andra länders företag. I vår motion angrep vi det resonemanget från flera utgångspunkter. Och vi avslutade vår kritik med kravet att man redovisar ett underlag och en analys som tar hänsyn till alla inverkande faktorer och inte så ensidigt framhäver lönekostnadernas roll. Utskottsmajoriteten har tagit ett visst intryck av detta. Framför allt har man skaffat fram nytt material, som ger en mera nyanserad bild av lönekostnadernas betydelse för konkurrenskraften. Dessutom ödelägger det nästan helt herr Bohmans tes att det var kostnadsutvecklingen som tvingade de svenska företagen att höja exportpriserna snabbare än andra. Huvudresultaten av finansutskottets undersökning är följande. 1) Den svenska industrins konkurrensläge, mätt som lönekostnad per producerad enhet, var mellan 1970 och 1975 praktiskt taget oförändrad i förhållande till våra 13 viktigaste konkurrentländer. En kraftig förbättring 1974 uppvägdes av en lika stor försämring 1975. Däremot skulle 1976 ha inneburit att vårt konkurrensläge försämrades jämfört med början av 1970-talet. Lönekostnaden per producerad enhet ökade då drygt 10 96 mer än genomsnittet för övriga länder . 2) Mellan 1970 och 1976 ökade den totala lönekostnaden (inkl. alla avgifter) i svensk industri med 135 96. Det är mycket. Men av de 13 jämförda länderna hade 7 en större och 6 en lägre ökningstakt. Sverige låg med andra ord exakt i mitten. Det är värt att notera att av de sex länder som hade en lägre ökning av lönekostnaderna — USA, Canada, England, Italien, Frankrike och Västtyskland — är det åtminstone tre som inte precis har utmärkt sig för ett gott konkurrensläge, nämligen England, Italien och Frankrike. Och inget land ståtar med några framgångar när det gäller sysselsättningen. I själva verket finns det inte något OECD-land som har lyckats kombinera en så hög sysselsättning med en så pass lugn utveckling av lönekostnaderna som Sverige. 3) Uppgången av den svenska industrins relativa kostnadsläge 1975 och 1976 berodde huvudsakligen på att produktiviteten ökade mycket svagt i svensk industri, medan den steg ganska snabbt i flertalet andra länder. Denna olika utveckling av produktiviteten berodde inte på något plötsligt tekniskt sammanbrott i svensk industri. Huvudorsaken var helt enkelt att de svenska företagen under den djupa internationella konjunkturnedgången inte avskedade personal utan behöll arbetskraften i företagen. Den jämförelsevis goda produktivitetsutvecklingen i våra konkurrentländer köptes till priset av en hög arbetslöshet. I själva verket erkänns detta också i finansplanen, på det sättet att man konstaterar att det i svensk industri finns en produktivitetsreserv som motsvarar 6 26 av totalproduktionen. Så mycket kan alltså industrin öka sin produktion utan att det kostar företagen en enda krona i arbetskraftskostnader. Det är värt att notera att om industrin bara får den exportökning i år som regeringen har angett, dvs. ca 7 96, går det lätt att räkna ut hur kraftigt konkurrenspositionen på nytt förbättras och hur mycket lönsamheten ökar. Det finns ytterligare en poäng i den här historien, som också skymtar i utskottsmajoritetens betänkande. Den försämring av kostnadsläget, som inträffade 1975 och 1976 därför att arbetskraften stannade kvar i företagen, är delvis skenbar. Företagen fick ju ett frikostigt stöd av staten för att ta på sig extrakostnader genom framför allt utbildningsstöd och lagerstöd. Hur stämmer då detta med den bild finansplanen ger av en industri, som av stigande kostnader tvingats höja sina priser så att dess produkter trängs ut från marknaderna? Svaret är att det stämmer inte alls. I finansutskottet har material tagits fram, som visar att företagen har höjt priserna långt snabbare än kostnaderna stigit. Av betänkandet framgår att den svenska exportens relativa pris höjdes med 10 96 mellan 1972 och 1975, medan de relativa kostnaderna låg stilla. Det var först 1976 som kostnaderna steg snabbare än priserna. Men för hela perioden 1972-1976 gäller att våra exportpriser steg med ca 14 96 i förhållande till världsmarknadspriserna, medan våra lönekostnader per producerad enhet steg med knappt 10 96 i förhållande till konkurrentländerna. Så om svensk industri förlorade marknadsandelar på grund av prisutvecklingen beror det på att exportföretagen lyckades höja sina priser både mer än sina konkurrenter och mer än vad kostnadsutvecklingen motiverade. Finansplanens bild av företagens tvångssituation är alltså falsk. Detta har lett till att utskottsmajoritetens slutsatser har blivit långt mer försiktiga än regeringens, även om man avstår från att öppet desavouera herr Bohman. Man påpekar att det inte bara är lönekostnaderna som kan tänkas påverka priserna. Man erkänner att förändringar i exportens varusammansättning kan påverka utvecklingen av exportprisindex, såsom också vi sagt i vår motion. Man pekar på prisutvecklingen på insatsvaror i svensk industri som möjlig förklaringsgrund. Och man har t.o.m. djärvheten att antyda att de svenska företagen kan tänkas ha höjt sina priser för att förbättra sina vinster. Det här har också lett utskottsmajoriteten till att inte gå längre än att säga att ”svensk industri generellt sett befinner sig i ett besvärligt kostnadsläge, samtidigt som flera stora branscher har problem som är av mer långsiktig, strukturell natur”. Och man tillägger att ”en grundförutsättning” för fortsatta exportframgångar är att vi kan ”hålla kostnadsutvecklingen under kontroll”. Vem kan inte instämma i detta? Det framösta kravet i finansplanen däremot, att lönerna i år inte får stiga med mer än 5 96, som herr Bohman har gjort ett stort nummer av, nämns inte med ett ord av utskottsmajoriteten. Sammanfattningsvis på den här punkten, herr talman: Regeringens centrala budskap om den svenska industrins kostnadskris sågas ganska effektivt sönder av fakta i finansutskottets betänkande. Lönekostnaderna har i Sverige under perioden 1970-1976 stigit långsammare än i flertalet av våra konkurrentländer. Försämringen av vårt relativa kostnadsläge åren 1975 och 1976 berodde framför allt på att arbetskraften i vårt land stannade kvar i företagen. Men denna produktivitetsförsämring är ingen oåterkallelig förlust av konkurrenskraft. Det är tvärtom en tillgång när tiderna blir bättre — arbetskraften finns kvar i företagen, människorna är bättre utbildade och produktionen kan öka utan höjda arbetskostnader. Om svenska varor blivit mindre attraktiva därför att deras priser stigit mer än andra länders, är det företagens prisoch vinstpolitik som har drivit fram detta. Prishöjningarna har gått före lönehöjningarna — inte tvärtom. Naturligtvis är kostnadsläget inom industrin en viktig fråga för vår ekonomiska framtid. Mycket höga krav måste ställas på kontroll över kostnadsutvecklingen i det läge när vi tänker behålla den fulla sysselsättningen, medan andra länder accepterar en stor arbetslöshet. Men jag anser att det är helt grundlöst och närmast destruktivt att som ekonomiministern och andra regeringsledamöter framställa svensk industri som mer eller mindre utslagen från världsmarknaden. Finansutskottets undersökningar visar i själva verket att svensk industri i vissa grundläggande avseenden har ett gott utgångsläge inför konjunkturuppgången. Det allmänna omdömet hindrar inte att flera industribranscher i dag har allvarliga problem, men de beror på förändringar i efterfrågan och teknologi och på strukturförändringar som redan genomförts utomlands. De kan inte lösas genom en kortsiktig kostnadsanpassning utan bara genom en teknisk och strukturell förnyelse. Gösta Bohman — ekonomiministern — skall om en stund tala i den här debatten. Det är nästan så att man önskar att det fanns någon att hålla vad med. För vad skall herr Bohman göra? Vågar han än en gång i den här kammaren dra sin vals om arvet från den socialdemokratiska regeringen, om den sönderkörda ekonomin och den utarmade industrin? Vågar han än en gång påstå att svensk industri förlorat sin konkurrenskraft därför att våra lönekostnader stigit mer än andra länders? Vågar han upprepa sitt utfall mot löntagarna och höja pekpinnen med krav på att lönerna inte får stiga mer än 5 96? Herr Bohmans politiska metod har så länge varit svartmålningen och den destruktiva kritiken att jag kan förstå om han nu har svårt att göra det han egentligen borde göra: komma med positiva besked om hur han tänker ta ansvar för Sveriges ekonomi. Men jag skulle ändå i all anspråkslöshet vilja gratulera herr Bohman till den enorma tur han haft, när hans svartmålning av den svenska ekonomins tillstånd inte vunnit allmän tilltro. För vad är det egentligen landets ekonomiminister nu i två månader talat om för hela världen? Jo, att den svenska kronan är övervärderad och att det inte längre lönar sig att köpa svenska varor. Om herr Bohman hade haft den auktoritet och den trovärdighet som en del tidigare finansministrar i det här landet ägt, skulle hans illa genomtänkta påståenden ha utlöst en spekulation mot den svenska kronan, som hade skapat den kris som ännu bara existerar i herr Bohmans finansplan. Men till herr Bohmans och allas vår smala lycka blev han inte tagen på orden. Den här aktionen för att bevisa att svenska varor är hopplöst för dyra ter sig så mycket mer huvudlös som regeringens finanspolitik är direkt motsatsen till den som borde föras i ett land som vill dämpa sin prisoch kostnadsutveckling. Man är på väg att skapa en överlikviditet i banker och näringsliv som blir klart inflationsdrivande. För att begränsa prisoch kostnadsstegringen och för att få balans i utrikeshandeln krävs en omedelbar omläggning av den ekonomiska politiken. Det är en sådan omläggning av politiken som föreslås i den socialdemokratiska reservationen. Vi kräver höjda avgifter och skatter och minskade statsutgifter som leder till en reduktion av budgetunderskottet med ca 5 miljarder kronor. Finansutskottets majoritet avvisar alla våra förslag. Motiveringarna är litet blandade, för att inte säga krystade, t.ex. att höjda teletaxor skulle rubba den regionala balansen. Men huvudargumentet är att vårt budgetalternativ innebär pålagor på företagen som hotar deras konkurrenskraft. Det argumentet är inte särskilt övertygande. För det första visar utskottets egna utredningar att talet om kostnadskrisen i den svenska industrin är betydligt överdrivet, för att inte säga felaktigt. Företagen har höjt exportpriserna betydligt mer än lönekostnaderna stigit, företagen haren stor produktivitetsreserv att utnyttja när efterfrågan ökar, företagen har av staten fått en stor del av sina kostnader betalda för att hålla de anställda kvar i företagen. För det andra missar det argumentet helt poängen med att redan nu strama åt finanspolitiken. Om vi kan minska budgetunderskott och statsupplåning, minskar också den påspädning av likviditet och efterfrågan som annars följer av budgetförslaget. Därmed minskar också risken för en överefterfrågan med inflation, kostnadsökningar och löneglidning, som kan kosta det svenska näringslivet åtskilligt mer än vad som kan bli effekten av våra förslag om avgiftsoch skattehöjningar. För det tredje har LO och TCO faktiskt ställt sig bakom förslaget om en höjd arbetsgivaravgift för att finansiera skatteomläggningen. För det fjärde: Om utskottsmajoritetens resonemang vore riktigt, skulle man ju aldrig kunna bekämpa inflation och förstärka finanspolitiken genom skattehöjningar, räntehöjningar eller andra liknande åtgärder. De påverkar ju alla, direkt eller indirekt, kostnaderna i näringslivet. Ändå vidtas världen över sådana åtgärder av regeringar för att få ekonomin i balans. Det gäller också vår nuvarande borgerliga. Den vill ju bl.a. höja socialförsäkringsavgifterna för arbetsgivarna med 2 96 1978 för att finansiera statens utgifter för sjukförsäkringen och familjepolitiken. Uppenbarligen måste man inse att denna s.k. pålaga har en samhällsekonomiskt positiv verkan. När utskottsmajoriteten skall motivera varför statens upplåning måste öka från 6 miljarder år 1976 till 18 miljarder år 1977, hänvisar man till att det är nödvändigt för sysselsättningens skull. Man gör ingenting annat, säger man, än fullföljer den sysselsättningspolitik som den socialdemokratiska regeringen med sådan framgång fört de senaste åren. Tyvärr är detta fullständigt fel. De perioder då vi förde en klart expansiv finanspolitik var skeden av utpräglad lågkonjunktur. Men redan under fjolåret började vi strama åt finanspolitiken inför de tecken på konjunkturuppgång som då fanns. Att i år, då allmän enighet råder om att konjunkturen går uppåt, acceptera den mest dramatiska försvagning av finanspolitiken som vi någonsin haft, är att gå rakt mot den politik vi har fört. Och egentligen är det värre än vad som framgår av budgetsiffrorna för 1977. Den allvarligaste försvagningen av finanspolitiken inträffar mot slutet av det här året och i början av nästa år, då vi rimligen bör vara på väg in i en högkonjunktur. För oss socialdemokrater är det självklart att den fördröjda konjunkturuppgången kräver en aktiv sysselsättningspolitik under den här våren. Men tyvärr gör regeringen en karikatyr av den svenska sysselsättningspolitiken. Dess särprägel, som gett den internationell uppmärksamhet, är kombinationen av allmän återhållsamhet via finanspolitiken och av selektiva insatser på de för sysselsättningen svaga punkterna i ekonomin. Den borgerliga varianten har blivit lössläppthet på alla punkter — en allmän inflationspolitik rikt uppblandad med subventioner. Skräcken för att bli ertappad med en ökad arbetslöshet driver nu regeringen att lägga fram det ena sysselsättningspaketet efter det andra. Det är bra att regeringen känner sig pressad på den här punkten. Men det är mindre bra att de ideologiska blockeringarna i regeringen gjort att det som var den selektiva politikens andra egenskap — kravet på motprestationer från företagens sida — nästan försvinner i hanteringen. Vi håller nu på att få en nästan fantastisk uppsättning av investeringssubventioner. Vi har investeringsfonderna i kraft, lagerstödet, investeringsavdragen, investeringsbidragen, de nyss föreslagna kreditgarantierna för storföretagens investeringar, särskilda bidrag för energibesparande investering, särskilda tillägg för miljöinvesteringar osv. Den här härvan av bidrag och subventioner håller på att förvandla det som kunde ha varit en riktig selektiv investeringspolitik till en generell subvention av alla slags investeringar, oavsett var, när och i vilket syfte de görs. Det är inte längre ekonomisk politik — det är en överföring av skattepengar i mångmiljardklassen till landets företagare. Den här generositeten står i skarp kontrast till regeringens uppträdande mot löntagarna. De skall inte bara betala alla de här bidragen till företagen — de blir också åthutade av regeringen att hålla nere sina lönekrav, och de blir hotade med höjda skatter. Låt mig tillägga att den mest positiva insats som den här regeringen kunde göra för industrins investeringslusta just nu vore att ge besked om sin energipolitik. De partipolitiska manövrer som pågår inom regeringen borde ersättas av snara besked om hur och till vilket pris man tänker klara industrins behov av elektrisk kraft. I det rådande läget måste rejäla insatser göras för att klara sysselsättningen, samtidigt som man måste vända utvecklingen av vår utrikeshandel, öka exporten och dämpa importen. Men det går inte med den politik regeringen Fälldin tänker bedriva. Det går inte att få företagen att exportera mer genom massor av subventioner, om man samtidigt spär på efterfrågan inom landet genom rekordstora budgetunderskott. För — jag vill upprepa det — om vi får växande underskott i bytesbalansen beror det inte på att våra kostnader är för höga utan på att regeringen släpper loss alldeles för mycket köpkraft inom landet. I förra veckan var regeringen Fälldin samlad på Harpsund, enligt uppgift för att diskutera Sveriges ekonomiska framtid. Om vad som där hände vet jag ingenting. Men något inte helt oväsentligt måste ha ägt rum. För på lördagskvällen kunde vi beskåda herr Bohman i televisionen, som talade allvarsord om att ekonomin måste stramas åt, skatterna höjas, statsutgifterna beskäras, eller hur orden nu föll sig. Och på söndagen gjorde herr Fälldin ett av sina sällsynta publika framträdanden. Och vad var budskapet om inte detsamma som herr Bohmans — ekonomin måste stramas åt och den inhemska förbrukningen hållas tillbaka. Det är två inslag i den här uppvisningen som vi måste reagera emot. Det ena är att regeringen framställer sig som ett oskyldigt offer för vidriga omständigheter. Det andra är att man nu erkänner att skatterna måste höjas eller statsutgifterna minskas men utan att ge klara besked om hur och när. Vad är det regeringen har sysslat med sedan valet när det gäller ekonomin? I oktober avger man en regeringsförklaring. På den och ingenting annat skall regeringspolitiken vila, förklarar man. Men i denna regeringsförklaring sägs ingenting om behovet av åtstramning, av skattehöjningar eller minskade statsutgifter. Det som utlovas är motsatsen — skattesänkningar och stora utgiftsökningar över hela linjen. I november lägger man nya direktiv till 1972 års skatteutredning, som beordras att komma med ett förslag om indexreglerade skatteskalor att införas 1978. Regeringspartiernas reklamavdelningar må kalla detta oförändrat skattetryck eller vad de vill. Men faktum är att får vi indexreglerade skatter år 1978, blir statens inkomster det året mellan 3 och 4 miljarder mindre än vad de annars skulle ha varit. I december drev majoritets partierna här i riksdagen igenom att sänkningen av inkomstskatten 1977 skulle dels bli 500 milj.kr. större, dels bara till hälften täckas med ökade statsinkomster. Resultatet blev en försvagning av finanspolitiken med över 3,5 miljarder. Och i januari lade man en budget som präglades av en allmän utgiftsexpansion utan kompenserande inkomstförstärkningar. Nettoresultatet blev en ökning av den inhemska förbrukningen motsvarande 3 96 av bruttonationalprodukten och en ökning av statsupplåningen på ett år med minst 12 miljarder. Jag tycker att den här historieskrivningen visar — bortom varje tvivel — att den knipa den borgerliga regeringen nu sitter i är helt självförvållad. Om det skulle vara så att allt detta har skett i god tro — att man först ute på Harpsund i förra veckan insett att det här landets ekonomi inte kan skötas med skattesänkningar och med vallöften — då är den här regeringen inkompetent. Det har funnits en sky av vittnen som gjort klart för herrar Fälldin, Bohman och Mundebo att deras finanspolitik är alltför expansiv. Om inte annat kunde man ha lyssnat på den socialdemokratiska oppositionen. Vi hävdade redan i valrörelsen att det krävdes återhållsamhet med reformer och konsumtion — trots att vi då hade en opposition som bara lovade nya utgifter. När beslutet om den sänkta inkomstskatten togs i höstas, var det återigen vi som krävde återhållsamhet. Och detsamma gjorde vi i vår partimotion med anledning av budgetförslaget — vi framhöll att hänsynen både till prisoch kostnadsutvecklingen och till underskottet i vår utrikeshandel krävde mindre av utgiftsexpansion och mer av statsfinansiell åtstramning. Det skulle på sätt och vis vara intressant, herr talman, att få träffa de personer som undervisade i samhällsekonomi ute på Harpsund. Det måste vara vidunder av pedagogisk färdighet, som på två dagar kunde lära regeringen Fälldin det vi och många andra försökt göra i över ett halvår. Att man nu erkänner det uppenbara innebär emellertid inte att man lämnar några besked om vad som skall göras. Det är en märklig och farlig situation som vi hamnat i. Vi har en regering som varnar och hotar med snara skattehöjningar men utan att tala om vad som avses. Det skapar en utbredd osäkerhet, som kan få allvarliga följder. Det stoppar upp en redan besvärlig avtalsrörelse. Det gör det svårt för alla som skall planera och fatta beslut med ekonomisk innebörd — industrin, handeln och kommunerna. Och slutligen, fast det är kanske det minst viktiga, det gör dagens debatt och beslut i den här kammaren till ett litet ynkligt skådespel. Regeringen har i propositionen bett riksdagen att fastställa riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen. Men de riktlinjerna har nu upplösts av alla uttalanden från olika regeringsledamöters sida. Den budget regeringen lade i januari har den själv underkänt i början av mars — men utan att redovisa något alternativ. Jag måste fråga finansutskottets ordförande hur han känner sig i dag. Han skall alltså föreslå riksdagen att ställa sig bakom en ekonomisk politik och en budget som svenska folket i TV och i Noraström får höra måste förkastas, därför att läget nu kräver helt andra tag, högre skatter, lägre utgifter eller vad som kan komma ut av partiförhandlingarna i regeringen. Herr talman! Det är inget budgetförslag vi behandlar i dag. Det må vara regeringen Fälldins opus nr 1. Men det är likafullt Bohmans och Mundebos ofullbordade verk vi tvingas diskutera. Vi socialdemokrater kräver att regeringen i denna kammare och under denna debatt talar om vad den menar med allt sitt mummel om kommande åtstramningar. Vilka skatter skall höjas? När kommer höjningen? Och om åtstramningen skall ske på utgiftssidan, vilka reformer blir inställda, beskurna eller skjutna på framtiden? Med andra ord — vilken ekonomisk politik, vilken budget vill ni att riksdagen skall ta ställning till? Svaret på den frågan, herr talman, visar om vi har en regering i det här landet eller en tillfällig komposition av tre partier i kanslihuset, handlingsförlamade av sin splittring och sitt partipolitiska mygel. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Man kan måla Sveriges ekonomi i ljusa eller i mörka färger. Vill man måla vårt lands ekonomi i ljusa färger, kan man peka på den höga levnadsstandarden, på den internationellt sett unikt låga arbetslösheten och på förhoppningarna om en kommande konjunkturuppgång, som skulle kunna leda till utnyttjande av en inom näringslivet befintlig kapacitetsreserv. Vill man å andra sidan måla i mörka färger kan man peka på den svaga tillväxten av industriproduktionen, på den oklara och alltjämt mycket svaga konjunkturutvecklingen och på det stora och successivt stigande underskottet i våra affärer med utlandet. Finansutskottet har emellertid inte sett det som sin uppgift att ge vare sig en särskilt ljus eller en särskilt mörk bild av Sveriges ekonomiska läge. Vi har i stället sökt ta fram ett antal faktorer och utvecklingsdrag som enligt vår mening är betydelsefulla för förståelsen av det nuvarande ekonomiska läget och bedömningarna därav inför det kommande budgetåret. Vad som då framträder är naturligen en ganska sammansatt och inte helt entydig bild av vårt lands ekonomi. Jag skall senare i mitt anförande peka på ett par punkter där utskottet med betydande oro ser på den kommande utvecklingen. Den konjunkturuppgång som startade under andra halvåret 1975 hejdades som bekant ett år senare. Det är f. n. svårt att bedöma både tidpunkten för och styrkan i en fortsatt uppgång. I Förenta staterna pekade flertalet indikatorer under slutet av förra året på en viss konjunkturuppgång, och det särskilda stimulansprogram som framlagts av den nye amerikanske presidenten bör, om det bifalles av kongressen, kunna bidra till en ytterligare uppgång. I Västtyskland förs emellertid f. n. en stram politik som sannolikt begränsar möjligheten till en spridning av kon junkturuppgången till Västeuropa. Det gör det nödvändigt för flera andra av OECD-länderna att föra en mycket försiktig politik med hänsyn till sina bestående bytesbalansunderskott. I Japan har ett regeringsprogram om stimulansåtgärder t. v. hejdats i parlamentet. Sammanfattningsvis kan man alltså om konjunkturläget säga att det finns vissa faktorer som talar för en konjunkturuppgång men att den kommer att nå de västeuropeiska länderna och vårt eget land först med viss fördröjning. Även om en kommande konjunkturuppgång alltså bör vara säkerställd, är det knappast ännu möjligt att beräkna dess tidpunkt eller dess styrka och att basera de ekonomiska förväntningarna därpå. Jag noterar också att det i detta avseende finns en enighet mellan oss och socialdemokraterna. Den socialdemokratiska reservationen till utskottsbetänkandet är på denna punkt avvikande bara i formuleringarna. Herr talman! Det har förts omfattande diskussioner om den svenska industrins kostnadsläge mot bakgrund av konstaterandet att vår export förlorat marknadsandelar i konkurrens med andra länders exportindustrier. Vi har försökt ta fram en del material som skulle bidra till att ytterligare belysa den svenska industrins kostnadsutveckling. En del av detta material redovisas i vårt betänkande. Andra företrädare för utskottets majoritet kommer att redovisa de här beräkningarna mera i detalj senare i debatten. Det har också framkommit material från andra källor som kastar ytterligare ljus över problematiken med den svenska kostnadsutvecklingen. Det senaste exemplet är den värdefulla rapporten från TCO. Låt mig emellertid redan här slå fast att oberoende av vilken beräkningsmetod man använder och oberoende av från vilken källa man hämtar sitt material får man en entydig bild, nämligen följande. Den svenska industrins kostnadsutveckling har under åren 1970-1974 varit tämligen gynnsam, medan den under 1975 och 1976 har varit klart ogynnsam och föranlett en avsevärd försämring av Sveriges konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Just 1975 och 1976 har vi alltså haft en för vår del påfallande ogynnsam förändring, medan motsatsen gäller under huvuddelen av 1970-talet dessförinnan. Flera faktorer kan ha bidragit till denna utveckling. Löneökningarna under 1975 och 1976 är självfallet en faktor. Prisutvecklingen på insatsvarorna i den svenska industrin kan vara en annan förklaringsfaktor liksom storleken på vinsterna. Vi anser oss inte från utskottets sida kunna bedöma dessa olika faktorers relativa betydelse, men slutsatsen är ändå uppenbar. Den svenska industrin har f. n. ett bekymmersamt kostnadsläge, och det leder till att de svenska företagen fått större svårigheter än tidigare att sälja sina produkter utomlands. Om vi skall kunna utnyttja en kommande konjunkturförbättring till exportframgångar, ja, då är det nödvändigt att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll just nu. Denna utskottets slutsats borde kunna vinna allmän anslutning och inte minst, därom är jag övertygad, bland arbetsmarknadens parter. Jag noterar att herr Feldt instämde vad gällde slutsatsen. Herr talman! Vi har i Sverige klarat oss bättre genom de senaste årens konjunktursvacka än flertalet andra länder. Det har skett genom de åtgärder som vidtagits från samhällets sida och som i inte obetydlig utsträckning initierats av riksdagens finansutskott. Det kan, med tanke på vad herr Feldt sade nyss om att utskottet ger en positiv beskrivning av den ekonomiska politiken under de senaste åren, vara värt att påminna om att riksdagens finansutskott hade borgerlig majoritet under den förra mandatperioden. Samhällets åtgärder har inneburit att vi har kunnat hålla en hög konsumtion och en hög sysselsättning i Sverige trots en svag utländsk efterfrågan. Det har inneburit att vi medvetet i förväg tagit i anspråk resurser som skulle komma i en framtida förväntad produktionsökning. Detta kan illustreras med att vi under 1975 och 1976 ökade den privata konsumtionen med ca 6 AH samtidigt som industriproduktionen stod stilla. Konsumtionsökningen har alltså skett och den höga sysselsättningsgraden har upprätthållits så att säga på kredit. Det blir då en logisk nödvändighet att i det ögonblick när konjunkturen vänder hålla igen konsumtionsökningen i sådan grad att det blir möjligt att betala av på den tidigare ”krediten”. Om man vill föra en politik som syftar till att jämna ut konjunktursvängningarna, kräver det givetvis både samhälleliga stimulansåtgärder under konjunktursvackor och samhälleliga åtstramningsåtgärder under konjunkturtoppar. Också härom torde bred enighet föreligga, och jag kunde inte notera några invändningar mot resonemanget från herr Feldts sida. Som jag nämnde tidigare är det emellertid f. n. oklart när den kommande konjunkturuppgången kan nå Sverige, och det är därför viktigt att i nuläget fortsätta en politik som bidrar till stimulans av industriproduktion och konsumtion. Det särskilda sysselsättningspaket som arbetsmarknadsministern presenterade för en dryg månad sedan är alltså mot den här bakgrunden enligt utskottets mening högeligen befogat. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken både nu och lång tid framöver blir att stimulera den svenska exporten. Som jag framhöll tidigare och som effektivt visas i finansplanen har den svenska exportindustrin av det ena eller andra skälet förlorat marknadsandelar. Om svenska varor skall framgångsrikt kunna konkurrera med andra länders varor ute på världsmarknaden, måste vi hindra en ytterligare kraftig höjning av våra exportpriser. Kostnadsläget för den svenska exportindustrin är alltså av avgörande betydelse både för möjligheterna att ta igen den konsumtionsökning ”på kredit”, som vi haft under de båda senaste åren, och för våra möjligheter att öka vårt inhemska välstånd. Det är mot den bakgrunden ganska förvånande att man från socialdemokraternas sida just nu föreslår åtgärder som skulle lägga ytterligare bördor på exportindustrin; försvåra dess kostnadsläge och kunna leda till en höjning av priserna på svenska exportvaror. Jag tänker då i första hand på det socialdemokratiska förslaget om en ytterligare höjning av socialförsäkringsavgiften med 2 96 från den 1 april. I socialdemokraternas partimotion fanns ett resonemang om att den här höjningen av arbetsgivaravgiften inte skulle påverka företagens kostnadsläge på grund av motsvarande återhållsamhet från löntagarnas sida. Denna del av det socialdemokratiska trollerinumret utförs i dag i pluskvamperfektum. I den socialdemokratiska reservationen sägs nu att socialdemokraterna hade överenskommit med organisationerna och att dessa ”hade förklarat sig beredda att beakta höjningen av denna avgift i årets löneförhandlingar”. Jag förstår tempusväxlingen. Detta uttalande hade nämligen ett samband med frågan om hur skatteomläggningen från den 1 januari 1977 skulle genomföras, och det saknar f.n. aktualitet. Effekten skulle ju annars kunna bli att organisationerna ändå fick mycket små löneförhöjningar, helt fick avstå från kontantlönehöjningar eller kanske rent av i några fall fick acceptera löneminskningar till följd av att arbetsgivaravgiften höjdes utan att löntagarna i övrigt kompenserades härför. Skattebeslutet för året har ju redan fattats, och hela detta kompensationsresonemang har därför i bästa fall ett historiskt intresse. Effekten av socialdemokraternas förslag om en höjning av arbetsgivaravgiften från den 1 april kommer därför i stället, om det antas av riksdagen, att bli en ytterligare höjning av kostnadsnivån för företagen och då givetvis också för exportindustrin. Det kommer att minska våra möjligheter att öka exporten på importens bekostnad. Det kommer att leda till ett ytterligare underskott i bytesbalansen och till ytterligare upplåningsbehov i utlandet. I denna mening är socialdemokraternas förslag på den här punkten ett mera gigantiskt överbud än vad som tidigare presenterats här i riksdagen från oppositionens sida. Att socialdemokraterna inte själva kommer till denna slutsats har en enkel förklaring. I sin reservation säger de kort och gott att exportökningen 1977 bör bli större och importökningen mindre än vad regeringen kommit fram till. Detta allmänt optimistiska antagande har inget stöd i nu tillgänglig statistik. Tvärtom, vi fick nyligen handelsstatistiken för januari 1977, och den visar att utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Det blev ett importöverskott på 1 miljard kronor under januari 1977. Det kan också vara värt att hålla i minnet att socialdemokraterna även i regeringsställning tenderade att överskatta exportutvecklingen för svensk del. I den reviderade finansplanen 1976 beräknades handelsbalansen för år 1976 ge ett överskott på nära 3 miljarder kronor. Slutfacit för år 1976 visar nu att handelsbalansen, tvärtemot att ge det överskott som socialdemokraterna tidigare räknade med, gav ett betydande underskott — på över 3,5 miljarder kronor. Den exakta siffran visar sig vara 3,8 miljarder. Denna felbedömning på mellan 6,5 och 7 miljarder borde stämma den socialdemokratiska oppositionens. prognosmakare till en viss eftertanke. Herr talman! Det finns annars i och för sig mycket i den socialdemokratiska reservationen som man kan instämma i. Den är ju också delvis identisk med majoritetsskrivningen. Det gäller påpekandet om att den speciella försämringen av kostnadsläget för svensk del uppnåddes just under år 1976, det gäller riskerna med ett permanent underskott i bytesbalansen och en stor utländsk upplåning för vår egen ekonomiskpolitiska utveckling. Däremot har jag som sagt svårt att förstå argumentet i den socialdemokratiska reservationen och de argument som herr Feldt redovisade för att höja arbetsgivaravgiften med 2 96 från den 1 april. Jag vill sammanfattningsvis kommentera den delen av socialdemokraternas förslag på följande sätt. Antingen kommer höjningen av arbetsgivaravgiften att beaktas av löntagarorganisationerna i de nu pågående löneförhandlingarna och då leda till lägre eller rent av uteblivna kontantlönehöjningar för 1977 eller också kommer höjningen av arbetsgivaravgiften inte att beaktas av löntagarorganisationerna. Då kommer den i stället att få ett genomslag i exportindustrins kostnadsläge, leda till ytterligare svårigheter för försäljningen av svenska exportvaror på världsmarknaden och därmed till ett ännu större underskott i våra affärer med utlandet. Det är tvärtemot vad socialdemokraterna och herr Feldt säger sig sträva efter. Jag vill också göra det tillägget att en höjning av arbetsgivaravgiften, som beaktades av löntagarorganisationerna i den meningen att det blev lägre lönehöjningar eller inga lönehöjningar alls, inte skulle ge staten, och inte heller kommunerna för den delen, den inkomstförstärkning som man syftar till med en höjning av arbetsgivaravgiften. Inkomstförstärkningen skulle ungefär halveras jämfört med vad socialdemokraterna räknar med. Herr talman! Utvecklingen av bytesbalansen, alltså av balansen i våra affärer med utlandet, är enligt utskottets mening oroväckande. I finansplanen förutses ett underskott i bytesbalansen år 1977 på drygt 11 miljarder kronor. Detta byggde på ett beräknat importöverskott under 1977 på 2,7 miljarder kronor. De faktiska sifforna för handelsbalansen under 1976, som utskottet redovisar på s. 29 i sitt betänkande, ger emellertid enligt min mening anledning till en revidering av denna prognos. Handelsbalansen för 1976 kom att visa ett underskott på 3,8 miljarder, medan motsvarande siffra i finansplanen beräknades till 1,9 miljarder. Jag talar nu om årets finansplan. Som jag nämnde tidigare beräknade den förutvarande socialdemokratiska regeringen att handelsbalansen skulle ge ett överskott. Bytesbalansunderskottet, alltså det totala underskottet i våra affärer med utlandet, beräknades i finansplanen till drygt 11 miljarder kronor och kan nu beräknas till drygt 13 miljarder. Det finns mot den bakgrunden all anledning att instämma i finansplanens uttalande att ”det är en tvingande nödvändighet att den ekonomiska politiken inriktas på att redan under 1978 reducera underskottet. Sverige kan inte fortsätta att leva över sina tillgångar och bygga sin standard på utländska lån.” Denna uppmaning i finansplanen måste givetvis prägla den offentliga sektorns verksamhet i dess helhet. Också i framtiden har vi anledning att räkna med en betydande belastning på minussidan av vår betalningsbalans. Jag tänker på utflödet av turistvaluta, höjd u-hjälp och räntor och amorteringar på den utlands skuld som etablerats under senare år och som kommer att öka under 1977 och sannolikt också under återstoden av 1970-talet. Detta ställer givetvis betydande krav på vår förmåga att utveckla vår export, och det finns anledning att se framtiden an med viss oro i det här avseendet. Målet att nå balans i våra utrikesbetalningar år 1980 ter sig därför inte längre lika sannolikt att uppnå, och både regeringen och den socialdemokratiska oppositionen har anledning att mer än hittills beakta den ogynnsamma utvecklingen av bytesbalansen. Vi kan annars komma i en ekonomisk beroendeställning till utlandet, som skulle kunna få långt större politiska bindningar än svenskt medlemskap i olika ekonomiska samarbetsorgan. För egen del anser jag detta successivt stigande underskott i bytesbalansen som det mest alarmerande inslaget i den aktuella ekonomiska bilden. I tidningen Affärsvärlden nr 10 finns en uträkning som bidrar till att illustrera allvaret i situationen. Man har räknat ut att det för att återställa balansen i våra affärer med utlandet skulle bli nödvändigt att uppnå ett överskott i handelsbalansen under de närmaste åren på ca 20 miljarder kronor per år — detta att jämföra med ett faktiskt underskott förra året på 3,5 miljarder. För att ett sådant exportöverskott skall uppnås krävs ganska drastiska förändringar. Man skulle t.ex. behöva få till stånd en exportökning på tre år på 40 96 eller ett stopp för all importökning under flera år framöver. Även om beräkningsmetoderna för detta exempel på någon punkt möjligen skulle kunna ifrågasättas, är detta ändå en uppenbar illustration till det just nu bekymmersamma läget. Herr talman! Huvudlinjerna i regeringens budgetförslag tillstyrks av finansutskottet. Detta förslag syftar till att hålla sysselsättningen uppe och att förbättra förhållandena för eftersatta grupper såsom barnfamiljer och pensionärer. Det socialdemokratiska motförslaget till regeringens budget har presenterats som ett sätt att minska statens budgetunderskott. Flera av posterna i det socialdemokratiska budgetförslaget är emellertid luftposter, som inte ändrar det reala underskottet. Huvuddelen av de utgiftsökningar som medverkar till budgetunderskottet är av automatisk karaktär, och övriga förändringar har koncentrerats till några få prioriterade områden. Det beräknade budgetunderskottet på 15,7 miljarder är f. ö. i förhållande till budgetens totalsumma inte större än det underskott som vi har att räkna med i budgeten för innevarande budgetår, en budget som föreslogs av den tidigare, socialdemokratiska regeringen. I utskottsbetänkandet påpekas att den i finansplanen beräknade ökningen av industriinvesteringarna kan bli svår att uppnå. Om avtalsrörelsen drar ut på tiden och om ingen ändring sker i det förväntade orderläget, måste man räkna med en mindre positiv utveckling av industriinvesteringarna än vad finansplanen räknat med. Investeringsstimulerande åtgärder av olika slag är därför påkallade. Det gäller givetvis bl.a. de av regeringen föreslagna fortsatta investeringsavdragen och investeringsbidragen. Herr talman! Låt mig till sist något beröra kostnadsutvecklingen på det offentliga området. Den offentliga sektorn har oavbrutet expanderat sedan början på det här århundradet. De totala offentliga löneutgifterna tog vid sekelskiftet ungefär 5 96 av den samlade produktionen och tar i dag nästan 20 96. Det mest suggestiva måttet på den offentliga sektorns tillväxt är dock den andel de offentliga utgifterna tar av våra samlade utgifter. Under tiden från sekelskiftet fram till andra världskriget fördubblades den offentliga sektorns andel från 10 till 20 96. Därefter har uppgången stigit än brantare, och vid 1970-talets början nådde den 50 96. Sedan har uppgången ytterligare stigit, och i dag tar de offentliga utgifterna i anspråk mellan 55 och 60 96 av bruttonationalprodukten. Denna utveckling är i och för sig inte specifik för Sverige. Överallt i världen har den offentliga verksamheten och därmed den offentliga förvaltningen expanderat under detta århundrade. Ingenting tyder på att tillkomsten av en ny regering kommer att drastiskt ändra denna utveckling. Ambitionen att genom offentliga insatser förbättra den sociala omvårdnaden och samhällsservicen är minst lika stor i den nuvarande regeringen som i den gamla. Jag är medveten om att i de här redovisade siffrorna över den offentliga sektorns expansion ryms vissa dubbelräkningar på grund av transfereringar från staten till kommunerna, men det är ändå uppenbart att den offentliga sektorn tar en allt större andel av vår samlade produktion i anspråk. Utrymmet för en ökning av den privata konsumtionen måste i motsvarande grad bli mindre och i relativa termer ganska ointressant. Denna utveckling kommer emellertid samtidigt att leda till hårda begränsningar i det offentligas åtaganden. Det gäller inte minst kommunerna, som har möjligheter att ”övervintra” i år genom att använda det relativt stora likviditetstillskottet under 1977 på grund av den eftersläpande skatteinbetalningen från staten till kommunerna. Här finns en möjlighet för kommunerna att temporärt förbättra sitt likviditetsläge, om man avstår från nya utgiftsåtaganden. Därefter kommer dock enligt min bedömning situationen för kommunerna på nytt att bli mycket besvärlig, speciellt naturligtvis om man använder de inströmmande likvida medlen 1977 till att öka ut verksamheten och inte till att konsolidera likviditetsläget.

Herr talman! Finansutskottet har också när det gäller den statliga delen av de offentliga utgifterna uttalat sig för en betydande återhållsamhet. Någon ytterligare budgetförsvagning för budgetåret 1977/78 kan inte accepteras annat än som ett led i en kedja av medvetna ekonomisk-politiska åtgärder. Vi utgår alltså ifrån att riksdagens behandling av budgetförslaget inte leder till någon försvagning av statsbudgeten. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Molin hade — jag uppfattade det så - som enda invändning mot vad jag sade att vårt förslag om höjd socialförsäkringsavgift inte skulle vara värt någonting. Som vanligt har herr Molin litet svårt att bestämma sig för vad han menar. Ibland säger han att det här är bara en luftpost — det förstärker inte budgeten, för det kommer att leda till en motsvarande mindre lönehöjning, och då förlorar staten skatteinkomster. Ibland säger han att det här inte alls kommer att motverkas av en lägre lönehöjning utan i stället höja exportföretagens kostnader, och då är det farligt för vår bytesbalans. Felet i herr Molins resonemang är — som jag försökt inskärpa vid ett par tillfällen när vi diskuterat detta — att han argumenterar som om inte någonting annat inträffade när budgetunderskottet minskar med 5 miljarder kronor. Men se det gör det, herr Molin. Om statsbudgetens underskott minskar från 15 till 10 miljarder har det en lång rad verkningar på vår ekonomi. Framför allt skapar det ett annat klimat i vad gäller inflation samt utrymmet för löneglidning och vinstökningar i företagen. Det är så — annars skulle herr Molin inte ha varit med tidigare och röstat för avgiftshöjningar för att kompensera för skattesänkningar eller vara med om att acceptera en avgiftshöjning den 1 januari 1978 för att finansiera höjda socialutgifter. En minskning av budgetunderskottet skapar ett annat klimat i ekonomin som gör att förutsättningarna både för en bättre bytesbalans och för mindre inflation uppstår. Sedan är det ganska ointressant att tala om huruvida detta var en ”luftpost” i statens budget. Det som räknas är resultatet. Jag kanske också skall försöka upplysa herr Molin och andra intresserade om hur det förhåller sig med det här märkliga att LO och TCO faktiskt föredrar höjd arbetsgivaravgift framför andra åtstramningsåtgärder, främst indirekta skattehöjningar. Det är ju på det enkla sättet att det är mycket lättare för löntagarorganisationerna att i sitt förhandlingsarbete planera in en avgiftshöjning. Den vet de exakt vad den innebär fördelningspolitiskt, och deras stora problem är att indirekta skattehöjningar — de skattehöjningar som herr Bohman går och hotar med — slår fördelningspolitiskt så, att det knappast gör det möjligt för löntagarorganisationerna att på förhand lägga upp lönerörelsen på ett från organisationernas synpunkt rimligt sätt. Herr Molins resonemang när det gäller exportutvecklingen är lika felaktigt. Det är inget annat antagande vi gör om exportutvecklingen, utan vi gör en annan kalkyl, baserad på en annan ekonomisk politik, och det är det som leder till detta resultat. I övrigt, herr talman, kunde jag bara notera att herr Molin undvek varje debatt om regeringens ekonomiska politik.

Herr talman! Det är socialdemokraterna som inte har bestämt sig för hur de räknar med att den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften skall verka. Ni har inte kunnat svara på om återhållsamheten från organisationernas sida påverkar löneutrymmet och därmed ger ett långt lägre inkomsttillskott för staten än det som ni räknat med, eller om höjningen skall få helt och fullt slå igenom i företagens kostnadsläge och därmed försvåra situationen för exportindustrin. Vad jag sagt är — och på den punkten har utskottsmajoriteten och regeringen samma mening — att ett förslag som skulle drabba exportindustrins kostnadsläge är olämpligt just nu när den svenska exportindustrin har sådana svårigheter i konkurrens med andra länders exportindustri. Och herr Feldt bemötte inte mitt understrykande av att åtgärden är särskilt olämplig just nu. Ni har i och för sig inga argument för er tro att importen till Sverige kommer att bli lägre och vår export till utlandet högre än vad man räknat med i finansplanen. Det här sägs på fyra rader, och det är klart att det, sedan man har gjort detta optimistiska antagande, är lätt att föreslå ett antal åtgärder. Men det vore farligt att basera den ekonomiska politiken på sådana antaganden. Vi skulle komma i ännu större ekonomiska svårigheter, om vi följde era råd men fann att era optimistiska antaganden om exportutvecklingen inte slog in. Härtill bör läggas att ni tidigare har tenderat att överskatta den svenska exportutvecklingen, vilket jag visade i mitt huvudanförande.

Herr talman! Jag tror att jag i det här resonemanget måste börja på ett ännu tidigare stadium och hoppas då att få herr Molin med mig i tankegången. Vi har sagt att det antagande om löneutvecklingen som görs i finansplanen är hopplöst orealistiskt. Observera att herr Bohman säger att lönerna i Sverige 1977 inte får stiga med mer än 5 96. Samtidigt skall vi ha full sysselsättning och gå in i en uppåtgående konjunktur. Är det någon i denna kammare som tror att med regeringens ekonomiska politik detta kommer att bli slutresultatet av 1977 års utveckling? Vi har dragit den slutsatsen — och det har i själva verket också herr Molin gjort, för han är mycket oroligare än han här ger sken av — att alla prognoserna i finansplanen kommer att slå fel, både i vad gäller bytesbalansen, därför att efterfrågan kommer att stiga snabbare, och i fråga om prisstegringarna, därför att kostnadsutvecklingen går snabbare. Allt detta beror på att herr Bohmans diktat till löntagarorganisationerna om en lönehöjning på 5 96 ju inte kommer att hålla, särskilt som herr Molin inte vågar be riksdagen ställa sig bakom herr Bohman och ge order om att lönerna inte får höjas med mera än 5 96. Eftersom herr Molin inte vågar detta, är det uppenbart att lönehöjningarna inte kommer att stanna vid 5 96. Vi säger, att om man går in med en avgiftshöjning plus det andra vi vill göra i budgeten, skapar vi förutsättningar för en lugnare kostnadsutveckling, inte lugnare än den som anges i finansplanen, för det är herr Bohamns räknestycke och ingenting annat, utan lugnare än den som i realiteten skulle bli följden av regeringens politik. Jag vill varna herr Molin för att nu göra några förutsägelser om vare sig bytesbalansen eller prisutvecklingen som bygger på finansutskottets majoritetsuttalande. I själva verket tror han inte på dessa prognoser, för då skulle han inte hoppas på att regeringen introducerar en annan ekonomisk politik. Det har förljudits att organisationen OECD just nu håller på att granska Sveriges ekonomiska affärer och att man vid den granskningen lär ha kommit fram till att den svenska statsbudgeten behöver förstärkas. Enligt dessa obekräftade uppgifter skulle behovet av förstärkning uppgå till varken mer eller mindre än de 5 miljarder kronor som vi föreslår i vår reservation. Så om ni inte lyssnar på oss, herr Molin, blir ni kanske tvungen att så småningom lyssna på OECD-sekretariatet, när Sverige ställs ut på världsscenen som det land som håller på att föra en för andra länder farlig inflationspolitik.

Herr talman! Varken regeringen eller finansutskottets majoritet ger några order till löntagarna. Det finns inga uttalanden från vårt håll om den exakta storleken på lönehöjningarna. Däremot har socialdemokraterna sagt något om löneutrymmet. Ni sade i er reservation att ert förslag om en höjning av arbetsgivaravgiften med 2 96 den 1 april borde beaktas av löntagarorganisationerna vid deras beräkning av löneutrymmet. Jag sade i mitt huvudanförande att ni inte längre uttrycker er riktigt på det viset. Ni säger i stället att löntagarorganisationerna hade förklarat sig vara beredda att beakta en sådan höjning, och jag tror att det är en riktig tempusväxling. De är inte längre beredda att göra det. Det är därför som ert förslag får en sådan effekt på kostnadsläget. Det innebär en höjning av kostnadsläget med 2 96, och det kommer att leda till svårigheter för den svenska exportindustrin när den skall konkurrera med andra länders exportindustrier ute i världen.

Jag tycker att det är riktigt att markera enigheten på den punkten. Felet med herr Feldts resonemang är att han inte medger att de åtgärder som socialdemokraterna föreslår kommer att motverka de syften som vi alla är ense om.

Herr talman! Vi har nu en lång stund hört representanter för social demokraterna och de nya regeringspartierna diskutera hur man bäst administrerar det kapitalistiska näringslivet. De har varit eniga i mycket — eniga i sak, som herr Molin sade, men oeniga om formuleringar. Nu tror jag inte att det är formuleringar som allmänheten är intresserad av utan av ställningstagandena i sakfrågorna. Kampen mot arbetslösheten måste i dag vara en avgörande fråga. Jag tycker då att det är väsentligt, särskilt mot bakgrund av vad vi fått höra under den senaste timmen, att understryka att kapitalismen aldrig kan skapa varaktig full sysselsättning. Kapitalismen skapar ekonomiska kriser, arbetslöshet och utslagning. Det är dess sätt att vara, dess sätt att fungera. Och märk väl — det är dess enda sätt att fungera. De första årtiondena efter det andra världskriget var en grogrund för illusioner i det svenska samhället. Kapitalismen tycktes ha växt ifrån sina problem. Regeringen trodde sig ha lärt en teknik som gjorde det möjligt att mildra eller t.o.m. avskaffa kriserna och arbetslösheten. Vi minns ännu hur socialdemokratiska statsråd, borgerliga nationalekonomer och reformistiska LO-ekonomer sade: ”Vi lever numera i fullsysselsättningssamhället. Arbetslöshet är inte längre tillåten. Massarbetslösheten kommer aldrig tillbaka.” Dessa illusioner hade inte lång blomstringstid. Det behövdes bara några frostnätter på 1960-talet för att teorin om det färdigbyggda fullsysselsättningssamhället skulle sloka. I dag ligger den på sophögen. Om statsråd och ekonomer nu skulle resa ut till varvsarbetarna i Göteborg, till textilarbetarna i Sjuhäradsbygden, till byggnadsarbetarna i Norrbotten, till arbetarna i Ådalen, till arbetarna och tjänstemännen hos LM Ericsson och predika att fullsysselsättningssamhället är infört och arbetslöshet förbjuden skulle de bli utbuade. Teorin om den krisfria kapitalismen var en myt, en illusion. Eftersom varken borgare eller revisionister kan ge en vetenskaplig och korrekt förklaring av krisernas orsaker, måste de ständigt hitta på nya myter om de ekonomiska förloppen. Nu har det blivit modernt att skylla både arbetslöshet och prisstegringar på ”oljekrisen”, på arbetarnas lönekamp, på den regering som satt förra året eller på den regering som sitter i år. Bytet vid regeringsmakten har medfört en förskjutning i argumentationen som påminner om skrattspeglarna i ”Lustiga huset”. Nu är socialdemokraterna de mera optimistiska om kapitalismens ”självläkande krafter” och om att en högkonjunktur väntar runt hörnet. Tidigare var det tvärtom. Då var det de borgerliga som gav uttryck för den starkaste tron på kapitalismen. Nu kräver socialdemokraterna att man skall vara återhållsam med statliga insatser för att stötta den ekonomiska utvecklingen. Tidigare var det tvärtom. Då var det de borgerliga som krävde begränsning av statsutgifterna. Nu är det herr Sträng som varnar för underbalansering av statens budget. Tidigare var det tvärtom. Då var det herr Bohman som utmålade underbalansering och statlig skuldsättning som en säker väg till helvetet. Så växlar argumentationen. Det be lyser bristen på verklig teori och analys. Opportunism får ersätta en konsekvent och långsiktig politik. I den borgerliga regeringens politik saknas insikt både om de svårigheter som i dag pressar majoriteten av människorna i det svenska samhället och om de grundläggande orsakerna till vad som händer. Regeringens politik är djupt fientlig mot de arbetande människornas intressen liksom mot de krav som Sveriges utveckling ställer. Människornas problem är ju bristen på trygghet i sysselsättningen, den direkta arbetslösheten för de många som ställts utanför den ordinarie produktionen eller aldrig lyckats komma in där, de kraftigt stigande priserna, de kraftigt stigande hyrorna, svårigheten att få löner, pensioner och barnbidrag att räcka till. Vad gör då regeringen? Gör den något för att stoppa prisstegringen och inflationen? Nej, inte alls. De borgerliga partierna — och tyvärr även socialdemokraterna — vägrar att införa prisstopp på alla nödvändighetsvaror, som vänsterpartiet kommunisterna kräver. De borgerliga partierna — och tyvärr även socialdemokraterna — vägrar också att tillmötesgå de andra krav som vpk ställt i ett tiopunktsprogram mot inflationen: hyresstopp, bort med momsen på mat, ingripande mot monopolens prissättning, stopp för kapitalexporten, åtgärder mot spekulationen i mark och fastigheter, lågräntepolitik för att pressa ned bostadskostnaderna osv. Inflationen fortsätter. Priserna har stigit med nya 10 96 de senaste tolv månaderna och ännu mera på livsmedel. Inflationen är en förbannelse. Den tar minst 10 4 varje år av värdet av alla små besparingar, den gör pensionsförbättringar och löneökningar till noll, om de inte är större än 10 96, den drabbar dem som redan har det svårt i samhället. Men inflationen gynnar samtidigt andra grupper. Den innebär att värdena flyttas över från dem som litet har till dem som redan har mycket, till de rika. Storfinansen, monopolen, de stora markägarna, fastighetsägarna, de som skaffat sig fasta värden, berikar sig ytterligare på inflationen. Därför vill den borgerliga regeringen inte göra något mot inflationen. I stället söker regeringen nu trumfa igenom nya höjningar av indirekta skatter och avgifter. Man säger direkt att detta sker för att begränsa den privata konsumtionen. Men vilkas konsumtion är det man begränsar? Man höjer energiskatten för hushållen, men inte för de kapitalistiska företagen. Det drabbar pensionärerna, inte Wallenberg. Man höjer fordonsskatten på personbilar och motorcyklar, men inte på lastbilar. Det drabbar de många i glesbygden som behöver bilen för att komma till arbetsplatsen och butiken, det drabbar också många i städerna som har långt till jobbet och till varuhusen. Man skapar ett ännu sämre läge för den kollektiva trafiken på statens järnvägar och gynnar den privata lastbilstrafiken. Man höjer telefontaxorna vid närsamtal, vilket fördyrar livet för många pensionärer. Man höjer priset på TV-licensen, osv. Alla dessa höjningar drabbar de människor hårdast som redan förut har det svårt att få löner och pensioner att räcka till. Däremot betyder dessa höjningar inte mycket för höga inkomsttagare och stora föremögenhetsägare. Det är en typisk klasspolitik, riktad mot det arbetande folket, som den bor gerliga regeringen bedriver. Det borgerliga transportkompaniet i riksdagen begagnar varje tillfälle att via skattepolitiken gynna grupperna med högre inkomster och stora förmögenheter. Alla de skatteförslag man trumfade igenom under höstriksdagen har den effekten. Nu vill man också snabbt votera igenom en indexreglering av skatteskalorna, som också gynnar de högre inkomsttagarna. Det var knappt att ens skatteutredningen skulle få diskutera ett redan färdigskrivet förslag. Jag vill fråga herr Mundebo, som här är en livlig pådrivare: Hur tänker ni finansiera det stora bortfall i statsinkomster, 3-4 miljarder kronor, som en sådan förändring kostar? Regeringen hotar med tvångssparande eller höjning av mervärdeskatten, om löntagarnas organisationer inte uppför sig som herr Bohman vill. Det är ett rimligt krav, som redan ställts i debatten, att regeringen skall ge en klar redovisning av sina planer på skattehöjningar under 1977. Jag vill också ställa en direkt fråga till herr Bohman och herr Mundebo: Avser ni att under året höja mervärdeskatten? Men det intressanta är samtidigt att socialdemokraterna nöjer sig med att begära ett besked om huruvida regeringen tänker höja mervärdeskatten eller inte. De säger inte bestämt om de är motståndare till en sådan höjning eller om de accepterar den. Tystnaden på den punkten måste tydas så, att socialdemokraterna kan tänka sig en höjning av mervärdeskatten. Jag vill därför också direkt fråga herr Sträng och herr Feldt: Kommer ni att acceptera en höjning av mervärdeskatten, om den borgerliga regeringen föreslår detta? Vad vänsterpartiet kommunisterna beträffar är vi bestämda motståndare till en höjning av mervärdeskatten. En sådan höjning, som alltså är avsedd att beröva löntagarna eventuella löneförbättringar, måste betraktas som en skändlighet. Vi kommer att bekämpa den med näbbar och klor. Den enda förändring av mervärdeskatten vi är beredda att gå med på är en varaktig sänkning, i första hand genom slopande av moms på maten. Den borgerliga regeringen framträder i sin ekonomiska politik alltmera som ett annex till Arbetsgivareföreningen. Man tror sig nästan försatt till 1920-talets och 1930-talets ekonomiska diskussion när man hör arbetsköpare och statsråd utmåla löntagarnas krav på kompensation för prisstegringar och för ökad intensitet i arbetet som den verkliga orsaken till arbetslöshet och inflation. Skillnaden är bara att på 1920 och 1930 talet krävde arbetsköparna direkta sänkningar av penninglönerna, eftersom priserna låg stilla eller var sjunkande. Nu räcker det med att söka förhindra tillräckligt stora lönehöjningar, eftersom inflationen fortsätter. I bägge fallen är det en sänkning av arbetares och tjänstemäns reallöner man vill få till stånd. Argumentet att lönekostnaderna stigit mycket starkare i Sverige än i andra jämförbara länder är vid det här laget så sönderskjutet att det egentligen inte lönar sig att spilla mera krut på det. Alla undersökningar som framlagts och som tar rimlig hänsyn till att man inte kan rycka ut ett enstaka år, utan måste se utvecklingen under en längre tidsperiod, visar att arbetsköparnas och herr Bohmans argumentation inte håller. Sifferexercisen hoppar jag alltså över, men det är några synpunkter som inte kommit fram tillräckligt i debatten. För det första måste man ställa frågan vilken innebörd diskussionen och de använda måtten över huvud taget har. Sverige är ju som genomsnitt och jämfört med de flesta andra länder ett rikt land. Det är ju inte alls säkert att utvecklingen av arbetskostnaderna per producerad enhet inom tillverkningsindustrin är ett tillfredsställande uttryck för utvecklingen av det som brukar kallas ”nationens välstånd”. Allra minst gäller det i en period när antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskar. Det kan alltså hända att ett land som Sverige får vänja sig vid att det ligger en rätt hög arbetskostnad i dess exportprodukter jämfört med en del andra länder. För det andra är det ju inte alls så, att låga löner och en låg takt i löneökningarna innebär någon fördel för en samhällsekonomi, inte ens för en kapitalistisk sådan. Låga löner kan däremot innebära att de enskilda kapitalisterna gör desto större profiter. Allmänt talat är höga löner tvärtom ett uttryck för ett visst välstånd och för att den ekonomiska utvecklingen skall förlöpa relativt gynnsamt. Det är också så, att en starkare löneökningstakt påverkar utbudet av industrivaror i positiv riktning. Höga löner innebär naturligtvis inte att kapitalismens motsättningar och de ekonomiska kriserna försvinner. Men det finns en viss valmöjlighet mellan på ena sidan en expansiv utveckling präglad av hög ekonomisk tillväxt och god sysselsättning och på andra sidan en utvecklingsväg präglad av stagnation och arbetslöshet. Effekten av låga löner i det nuvarande läget skulle ju bli minskad efterfrågan, produktionsinskränkningar och ännu mera arbetslöshet. En aktiv lönekamp i avtalsrörelsen och lokalt ute på arbetsplatserna är alltså ett viktigt led i kampen mot arbetslösheten. För det tredje är det ju helt tydligt att monopolen inom exportindustrin —- och naturligtvis även på hemmamarknaden — passat på att höja sina priser. Priserna har under vissa år svigit väsentligt mera än arbetskostnaderna. När detta framkallar ett köpmotstånd är man sedan så fräck att man skyller problemen på löntagarna! Den svenska ekonomin är ju inte bara monopoliserad, den är dessutom monopoliserad till ett litet antal finansiella centra, till en liten grupp finanskapitalister med avgörande makt. De 15 familjerna är nu färre. De två stora — SE-banken och Handelsbanken — dominerar helt bland affärsbankerna. För den som i likhet med talaren under mer än tre årtionden försökt att i den offentliga debatten rikta uppmärksamheten på kapitalkoncentrationen, monopoliseringen och storfinansens roll är det naturligtvis till viss tillfredsställelse att detta stoff numera anses hett t.o.m. av kvällstidningarna. Samtidigt måste man ju beklaga att denna utveckling inte kunnat brytas. Den är dock lagbunden under kapitalismen och kan brytas endast genom att detta ekonomiska system avskaffas och ett nytt ekonomiskt system införs, som bara kan vara socialistiskt. Koncentrationen av produktion, kapital och makt har inte bara rent maktpolitiska följder. Den påverkar starkt och styr till stora delar den ekonomiska utvecklingen. De beslut som storkapitalisterna fattar enbart med utgångspunkt i sina företags räntabilitet — chanser att göra så stora vinster som möjligt — och i sina privata intressen avgör arbete och liv för hela svenska folket. De avgör huvuddelen av industriinvesteringarnas omfattning och inriktning, och därmed bestämmer de inte bara över den nuvarande produktionen utan också över produktionens framtida inriktning och struktur. Hur ödesdigert detta stora inflytande är framgår ju inte minst av den nuvarande ekonomiska krisen och sysselsättningsproblemen. Hotet mot beklädnadsarbetarna vid Algots och Eiser, mot metallarbetarna och tjänstemännen vid LM Ericsson, mot järnverksarbetarna vid Domnarvet, mot varvsarbetarna osv. beror ju direkt på att storfinansen har den avgörande ekonomiska makten i det här landet. Herr Sträng har under sin tid som finansminister fällt ett bevingat ord här i kammaren.

Jag kan för min del inte dra annan slutsats av vad som hänt — och jag tror att hundratusentals arbetare och tjänstemän har dragit samma slutsats — än att storfinansens maktställning måste begränsas och brytas. Det innebär att man tar upp kampen för en helt annan ekonomisk politik än den som den borgerliga regeringen nu genomför. Men det betyder också att man tar upp kampen för en helt annan ekonomisk politik än den som den socialdemokratiska regeringen genomförde. Skillnaden mellan borgerlig politik och socialdemokratisk politik, sådan den framgår av vad som skrivs från finansutskottet, är anmärkningsvärt liten. Vad som framför allt skiljer är olika bedömningar av vad som kommer att hända under det närmaste året. Men bedömningar ger ju i och för sig ingen ändrad verklighet. Den ekonomiska verkligheten kan vi förändra endast genom en ny politik. Den borgerliga regeringen påstår att det inte finns något alternativ till dess politik. Men det är just vad det gör. Och en annan politik är tvingande nödvändig om man skall kunna bekämpa arbetslösheten och inflationen. Vi är helt på det klara med att de krav som måste resas i kampen mot arbetslösheten, för att säkra jobben och genomföra en ny sysselsättningspolitik, är kampkrav riktade mot kapitalismen och storfinansens maktställning. De kan omsättas i verkligheten endast genom att arbetarmassorna går ut i.strid, lokalt, nationellt och internationellt. "Vi kräver alla människors rätt till ett meningsfullt arbete. Vi protesterar mot regeringens öppna stöd åt storfinansen. Det måste bli slut på bolagens rätt att lägga ner företag, att avskeda och permittera de an ställda.

Det är alltsammans konkreta kampuppgifter som det naturligtvis gäller att omsätta i praktiken. När detta lyckas går kampen vidare för att bryta kapitalismens hela maktsystem och fullfölja arbetarrörelsens målsättning — ett socialistiskt samhälle. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vänsterpartiet kommunisternas motioner 1014 om den ekonomiska politiken, 52 om utvidgat prisstopp och 169 om åtgärder mot inflationen.

Herr talman! Eftersom det är första gången som jag kommer så nära herr Hermansson på talarlistan kan jag inte underlåta att fråga — samtidigt som jag erkänner hans förmåga att tala och argumentera — om han själv tror på den politik han förkunnar. Jag är inte säker på att frågan är ställd tidigare. Det är rätt självklart att det inte är någon svårighet att skaffa jobb i socialistiska stater. Det finns sådana stater där det t.o.m. är tvång på att man skall arbeta. Svårigheterna är naturligtvis att ge någonting för det där jobbet och att ge det substans och värde. Det skulle också vara mycket intressant att veta vad herr Hermansson menar med ”det arbetande folket” i vårt land och vilka han i så fall exkluderar. Sedan vill jag notera att vi för första gången på 44 år för finansdebatten med en omvänd rollfördelning, där socialdemokraterna är i opposition och där de borgerliga partierna har regeringsansvaret. Det ekonomiska läge under vilket den nya regeringen tillträtt är ingalunda ljust, oavsett vad som sägs därom. Tvärtom betecknar man det i finansplanen, och detta med full rätt, såsom allvarligt. Man sammanfattar bedömningen i sju punkter, där man utförligt beskriver lägets allvar. Jag avser inte på något sätt att punkt för punkt analysera och belysa det som står i betänkandet. Vad jag kommer att säga som en komplettering till det finansutskottets ordförande har sagt är närmast några allmänna synpunkter på läget med anknytning till vad som f. n. dominerar den ekonomiska debatten. Jag tror att det är nyttigt med omvända roller ibland, och det gäller också i politiken. Jag har länge hävdat att politiken sköts bäst när en regering alltid löper risken att förlora makten och när oppositionen — omvänt — ständigt får vara beredd att ta sitt ansvar. Det är bara en sak i det här sammanhanget som det tas för lätt på. Det är frågan om ansvarsfriheten. Ansvaret för den politik som förts utkrävs aldrig av den regering som gått.

Jag emotser med viss förhoppning en sådan fortsättningsvis, dels med tanke på — som jag sagt —- det kvardröjande ansvaret, dels med tanke på den nya regeringens klart uttalade observans och beredskap visavi det ekonomiska läget och dess förändringar. Självfallet måste varje regering svara för sin politik, men rimligen bör också här vara en viss karens mätt i tid och pengar. Tyvärr måste jag notera att herr Feldts anslag i den här debatten ingalunda motsvarade de förhoppningarna. Nu är ju politik det möjligas konst och häri ligger givetvis alldeles klara begränsningar. Alldeles särskilt gäller detta för ett litet land med ett stort utlandsberoende — och Sverige är som vi alla vet ett sådant. Inte utan framgång lyckades den socialdemokratiska regeringen, under exempelvis 1974 och framåt, balansera en dålig konjunktur, delvis förorsakad av utlandsberoende men delvis också självförvållad, med en ökad hemmakonsumtion — en politik som f. ö. har rönt bred anslutning. Det är ingen överdrift att säga att vi den gången så att säga konsumerade oss genom krisen — först så länge vår valutareserv räckte men sedan, via lån, på kredit. En sådan politik bör vara ägnad att göra människorna glada och den avsikten fanns väl också med i bilden. I och för sig anmärker inte utskottsmajoriteten på den politiken. Vi hade chansen den gången, och det fanns ett visst utrymme för en expansiv politik tack vare ett relativt bra utgångsläge och den goda konkurrenskraft som vår export då hade. Slutresultatet blev emellertid att vår totala konsumtion ökade mycket starkt, medan industriproduktionen — som skulle betala expansionen — i huvudsak stod stilla. Anmärkningsvärd är i sammanhanget den socialdemokratiska regeringens bristande observans när det gällde just näringslivets utveckling, investeringar, produktion och konkurrenskraft. Denna anticykliska konjukturpolitik — riktig i och för sig — kräver emellertid, som utskottet uttrycker sig, samma synsätt också i en omvänd konjunktur, om det hela skall gå jämnt ut till slut. Och det är då och där frågan om solidaritet och ansvar ställs på verkligt prov — ett prov som säkert varit svårt nog om den yttre konjunkturen fått ett som det antogs normalt förlopp men som blev dubbelt svårt med det avbrott i den uppåtgående konjunkturen som kom under andra halvåret 1976. Det blev således den socialdemokratiska regeringen förunnat att inneha regeringsansvaret när mjölk och honung flödade, för att använda bildspråk, medan socialdemokraterna får spela kritiker i det mycket besvärliga läge som nu är för handen. Jag vill fråga socialdemokraterna vilken reellt annorlunda politik de skulle ha fört om de alltjämt haft regeringsansvaret och alltjämt haft som målsättning att ge människorna arbete — och det har jag inte någon anledning att betvivla att man skulle ha haft. Visst finns det ett alternativt budgetförslag, men det anger i sig ingen alternativ politik, och det är mycket tveksamt om dess rekommendationer är rätt medicin i den konjunktur vi befinner oss i. Herr Feldts förslag om åtstramning av hemmakonsumtionen i detta läge är inte alldeles okontroversiellt. Det är inte säkert att det är riktigt — det vill jag säga i detta sammanhang. Vår sjunkande export är inte föranledd av att vår produktionskapacitet är till fullo utnyttjad, utan vi har här ett ganska stort spelrum. Därtill kommer att vi har stora inneliggande lager. Lagren är så stora att man på vissa håll inte har plats för dem. På andra håll vågar man inte längre hålla varorna i lager av fruktan för att de skall bli inaktuella och omoderna. Vidare sägs det i andra sammanhang från arbetstagarhåll att det är riskfyllt att arbeta med så stora lager. Under dessa förutsättningar är det inte alldeles säkert att det är riktigt att i dag strama åt på det sätt som herr Feldt rekommenderar. Den politik som regeringen presenterat är under förhandenvarande förhållanden så att säga det möjligas konst. Men tilläggas bör att om konjunkturen inte vänder eller om vi inte fullt ut lyckas utnyttja ett kommande konjunkturuppsving, så blir läget mycket besvärligt. Det bör tilläggas att detta självfallet är en politik på kort sikt. En sådan kan vara motsatt en långsiktigt riktig politik och ändå vara riktig i det kortare perspektivet. Den kräver naturligtvis ett manöverutrymme gentemot omvärlden, men allting tyder på att vi alltjämt har vår solvens kvar. Sveriges attraktivitet som låntagare har ju i de allra yttersta dagarna i praktiken erkänts. På lång sikt kan vi emellertid varken konsumera oss eller låna oss ur krisen. Debet och kredit måste här som i alla andra sammanhang gå ihop. Lån skall betalas och betalas med ränta. På lång sikt måste vi arbeta och producera oss genom krisen. Det finns inte heller i modern tid någon väg utanom. Sysselsättningen i vårt land är alltjämt hög. Produktion och sysselsättning stämmer dock inte alldeles överens. Mycket talar för att en viss arbetslöshet har flyttats inom företagen och inte registrerats. Många orsaker spelar här in: trygghetslagar som har tillkommit under senare år, en ny syn på värdet av att ha kunnig arbetskraft kvar inom företagen, liksom regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta är en socialt och mänskligt inriktad politik som allt starkare förankras på såväl löntagarsom företagarsidan. Men vi skall vara medvetna om att den har inte bara sitt värde — den har också sitt pris. Den kan, trots därav förorsakade större konjunkturmässiga svängningar vad gäller produktivi teten, totalt vara produktivitetsfrämjande men den kan också vara hämmande gentemot angelägna strukturella förändringar. Klart är emellertid att den är en faktor som måste vägas in vid våra internationella kostnadsjämförelser — en faktor som självfallet slår hårdast i ett konkurrensläge med dåligt kapacitetsutnyttjande. Jag vill gärna gå tillbaka till den långsiktigt inriktade politiken, där målsättningen givetvis måste vara en intern balans med allt vad här inbegripes, liksom — och det måste vara övergripande — en extern balans. Jag har åtskilliga gånger sagt att det finns inget annat sätt att klara bytesbalansen med vår omvärld än genom en ökad svensk varuexport. Det gäller att sälja våra i och för sig fina exportprodukter på den internationella marknaden. Det finns såväl i finansplanen som i utskottsbetänkandet klart belägg för att vi under de senaste åren har tappat marknadsandelar på världsmarknaden. Resultatet blir enligt prognoserna ett underskott i bytesbalansen på 12 miljarder kronor år 1977. Detta är givetvis allvarligt. Självklart kan det, som också sägs i betänkandet, finnas olika orsaker till detta. Våra stora exportprodukter kan ha fått ett sämre läge i den internationella konjunktur som vi befinner oss i. Det är inte uteslutet, och det är framför allt detta som socialdemokraterna framhåller. Jag vill emellertid i detta sammanhang notera att exempelvis exporten av svenskt stål, som är en av våra stora produkter, sjönk under 1976 trots att världshandeln med stål ökade. Därtill kan läggas att medan de svenska stålverkens leveranser på hemmamarknaden under fjolårets tre första kvartal sjönk med 15 96, minskade importen av stål till vårt land som har stål i överflöd med endast 1 96. Importens andel i den totala tillförseln steg därigenom från 46,6 till 50,4 926. Det finns således anledning, förmenar jag, att se allvarligt på vårt relativa kostnadsläge och vår konkurrenskraft eftersom en omstrukturering av vår produktion och export endast kan ske i begränsad omfattning och med en mycket stor tidseftersläpning. Allt tillgängligt material dokumenterar klart sambandet mellan de förändrade kostnadsrelationerna och de tappade marknadsandelarna. Det är därför mycket svårt att förstå den indignation man möter från oppositionens sida när vårt höga kostnadsläge — naturligtvis inbegripet också lönerna — förs på tal. Det är intressant men samtidigt oroande att se den vinkling man gång på gång gör för att detta skall synas riktat mot löntagarna och få formen av en partsinlaga i en debatt, där helheten för löntagarna betraktas som helt ointressant. Detta är naturligtvis lika orimligt som när socialdemokraterna med sina något över 40 96 av rösterna vill göra gällande att de ensamma representerar löntagarna.

Vad regeringen har sagt är att här får parterna — märk väl inte enbart löntagarna — agera under ansvar och att man från regeringens sida inte kommer att styra avtalsrörelsen. Jag tror att det vore mycket välgörande att få rätsida på den här debatten.

Jag tror att människorna i vårt land i det här avseendet ligger före politikerna, och kanhända bör vi som politiker akta oss för att föra debatten alltför verklighetsfjärran. Herr talman! Jag har med det sagda på mitt sätt velat hävda att vårt lands ekonomiska situation är allvarlig men icke panikartad. Jag vill avslutningsvis tillägga att man, som socialdemokraterna gjort i sin motion och i sin reservation, naturligtvis kan försöka frisera läget och på grundval härav föreslå åtgärder. Självsäkerheten i bedömningen är emellertid svårförklarlig. Den kan inte förstås på annat sätt än att man i sin nya ställning som oppositionsparti ser detta som den enda möjligheten att agera. Man kan självfallet skriva upp exporten någon procent, man kan skriva ned importen, och man kan spekulera om vid vilken tidpunkt förändringar i konjunkturen kan komma att inträffa. Det är emellertid som jag ser det föga meningsfullt; i bästa fall är det en i och för sig intressant sifferlek. Det väsentliga för oss är dock att ordna våra egna förhållanden — vår egen ekonomiska politik, vilken givetvis måste anpassas till den omgivning som vi lever i. Här är det mest väsentliga att regeringen med uppmärksamhet följer händelseförloppet och har en god handlingsberedskap. Herr talman! Med det anförda vill jag instämma i de yrkanden som finansutskottets ord”örande har ställt.

Herr talman! Herr Kristiansson ställde ett par frågor till mig som jag naturligtvis gärna skall försöka besvara. Den första frågan gällde vilka som tillhörde det arbetande folket och vilka som exkluderades ur den gruppen. Jag kan möjligen förstå herr Kristianssons oro. På en punkt kan jag lugna honom. Vi anser att majoriteten av dem som arbetar inom jordbruksnäringen tillhör det arbetande folket, liksom över huvud taget majoriteten av det svenska folket. Den grupp vi vill exkludera är de stora kapitalägarna, storfinansen. Med den politik som centerpartiet f. n. för, där man starkt bidrar till en ökad kapitalkoncentration, blir det en allt mindre grupp som undan för undan måste exkluderas. Den andra fråga som herr Kristiansson ställde var om jag trodde på den politik som jag förfäktade. Självfallet gör jag det. Jag blev socialist för mer än 40 år sedan under den stora ekonomiska krisen på 1930-talet. Redan då tyckte jag det var helt uppenbart att man inte kunde avskaffa massarbetslösheten och de ekonomiska kriserna så länge man stannade kvar i kapitalismens ekonomiska system. Jag har bevarat den uppfattningen och tycker att det som har hänt under de senaste åren har bekräftat riktigheten i den. Jag tycker tvärtom att de har fått mer och mer fel som har försökt inbilla människorna att det går att avskaffa arbetslösheten samtidigt som man bevarar de stora kapitalägarnas makt och äganderätt. Det socialistiska samhälle vi vill skapa är ett samhälle med ökade demokratiska frioch rättigheter. Den enda s.k. frihet vi vill avskaffa är friheten att utsuga och exploatera andra människor, en frihet som finns i det nuvarande samhället. Men jag förde också i mitt tal fram en rad konkreta krav på åtgärder som måste och kan vidtas nu för att bereda människor sysselsättning. Det var dessutom en rad krav som gällde kampen mot inflationen. Det var vidare krav som att man måste ingripa mot monopolens prisutplundring, att man skall vidta åtgärder mot spekulationen i mark och fastigheter och att man skall stoppa den nuvarande industriutflyttningen till utlandet och kapitalexporten. Jag kan inte förstå varför inte en stor del av centerväljarna skulle kunna tycka att detta är riktiga och bra krav. Om herr Kristiansson inte tycker det, så beror det väl på att han under den senaste tiden har kommit i dåligt sällskap.
Herr talman! Min avsikt var inte att animera herr Hermansson att utnyttja hela sin repliktid. Jag ville bara veta om han trodde på sin politik. Den frågan har han svarat ja på. Med den kännedom jag har om herr Hermansson trodde jag att han var för intelligent för att göra det.
Herr talman! Jag tror inte, herr Kristiansson, att vi skall försöka göra om den här viktiga ekonomiska debatten som gäller avgörande ödesfrågor för den svenska allmänheten — kampen mot arbetslösheten, kampen mot inflationen och alla de stora problem som i dag tynger människorna — till en diskussion om min och herr Kristianssons relativa intelligens. Jag avböjer att delta i den typen av diskussion.

Herr talman! Vi socialdemokrater har hårt kritiserat både finansplanen och de åsikter som kommit till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning kring denna. Vår kritik grundar sig på den bestämda uppfattningen att man i det borgerliga lägret har fallit för frestelsen att teckna en vrångbild av lönekostnadernas roll för den totala kostnadsutvecklingen och av de faktiska och förmenta verkningarna därav. Till dessa delar av den so cialdemokratiska kritiken återkommer Gunnar Nilsson längre fram i dagens debatt. Låt mig helt kort konstatera att vi socialdemokrater finner analysen vara ensidig och ytlig. Den faktiska politik som förs på dess grund blir därmed också olämplig. Eller med andra ord: diagnosen är felaktig, det botemedel som anvisas blir därefter och vi löper en uppenbar risk att landets ekonomiska hälsa spolieras för lång tid framåt. Det material med bl.a. internationella jämförelser som har tagits fram och nu redovisas i utskottets betänkande och i reservationen ger, enligt vår mening, stöd för den kritik som vi framfört. De åsikter vi reservanter fört fram överensstämmer med vad LO hävdar. De står också i god samklang med den uppfattning TCO-ekonomerna Hans Engman och Christer Vretbom gav uttryck för i den rapport som kom i mitten av föregående: vecka. Det tycks emellertid hos landets ekonomiminister finnas en naturdrift, som oavlåtligt leder honom i konflikt med löntagarnas organisationer. En lika stark instinkt förefaller driva honom in i åsiktsmässigt sällskap med Svenska arbetsgivareföreningen. Det hedrar, låt mig säga det, den borgerliga majoriteten i finansutskottet att den inte med hull och hår har svalt den Bohmanska versionen av svensk ekonomi, de problem den har och de åtgärder den kräver. Men det måste tilläggas att inte heller utskottets borgerliga ledamöter tycks känna det som någon bjudande plikt att bana väg för ett brett samförstånd kring den ekonomiska politiken. Regeringens ekonomiska politik har livligt applåderats i den borgerliga pressen. I grund och botten överraskar det mig inte, men nog skulle regeringspressen här ha haft tillfälle att leva upp till den fria och obundna ställning, som den så gärna tillskriver sig själv. Också på politikens område finns utrymme och behov av undersökande journalistik. Det material som tagits fram av finansutskottet — efter tillskyndande av dess minoritetsgruppering — om just löneoch produktivitetsutvecklingen och den därpå grundade analysen har inte legat utom räckhåll för de resursstarka borgerliga tidningarna. Men deras vilja att bidra till en nyansering av debatten om sambandet lönekostnader-konkurrenskraft —-marknadsposition har inte varit överdriven. Obefintlig är måhända en sannare karakteristik. På s. 59 och 60 i finansutskottets betänkande har vi reservanter summerat våra invändningar mot den Bohmanska politiken i vad den gäller den svenska industrins konkurrensläge. Jag skall helt kort uppehålla mig vid ett par av punkterna. I den andra av dessa fem punkter säger reservanterna: ”Försämringen av vårt relativa kostnadsläge 1975-76 berodde framför allt på att arbetskraften i vårt land stannade kvar i företagen. Men denna produktivitetsförsämring är ingen oåterkallelig förlust av konkurrenskraft.

Ser man då till EG-gruppen finner man att sysselsättningen där minskade både 1975 och 1976, och den väntas göra det även innevarande år. Här hemma hade vi 1975 en uppgång med 2,5 ?6 och även 1976 en mindre ökning, med 0,7 ?6, i fråga om antalet sysselsatta. För 1977 tyder vissa beräkningar på att sysselsättningen i Sverige blir praktiskt taget oförändrad. I fråga om arbetslösheten, räknad i procent av hela arbetskraften, ligger Sverige väsentligt bättre till än alla EG-staterna. Bara Norge torde kunna visa upp lika låga siffror som vårt land. Bakom dessa siffror finns en brutal verklighet. För 5,4 miljoner människor var deras innebörd att de gick arbetslösa. Sådan var situationen inom EG under slutet av förra året. Till detta skall läggas det faktum att stora grupper hade förkortad arbetsvecka. De senaste åren har dessutom många hundra tusen gästarbetare av situationen tvingats återvända till sina hemländer. Från socialdemokratisk sida har under den period av svårigheter som vi upplevt under 1970-talet drivits en politik som i korthet innebär att en första frontlinje i kampen mot arbetslösheten har upprättats inne i företagen. Det har vi lyckats med genom att utveckla riktade och aktiva metoder för att hävda produktionen och investeringarna och genom att stimulera vidareutbildning för anställda i situationer när permitteringar eller andra former av inskränkningar har hotat. Jag tror att det är viktigt, när man bedömer och beskriver vad som hänt med produktiviteten i svenskt näringsliv, att man även har de här nämnda skillnaderna i minnet. Vi har prioriterat hög sysselsättning när alltför många andra länders regeringar valt att satsa på kampen mot in Nation.

Lösningen av våra problem återfinns därför inte i en kortsiktig kostnadsanpassning utan i åtgärder som siktar till teknisk förnyelse och strukturell omvandling i socialt acceptabla former. I det här sammanhanget vill jag erinra om det förslag som den socialdemokratiska gruppen i januari lade fram om att påbörja uppbyggnaden av en särskild strukturfond. Den tanken fnyser regeringspartiernas företrädare åt.

Klart och otvetydigt har den positiva attityden dokumenterats i bl.a. rapporten Samordnad näringspolitik, som LO-kongressen 1961 debatterade och antog och som fortfarande äger tillämpning. I den finns uttryck för den vidare ansvarsmedvetenhet som löntagarna har. Näringslivet är inte bara ägarnas angelägenhet — det är också de anställdas.

Nu befinner vi oss alltså i en fas där vi på nytt måste så att säga stuva om och rusta upp våra produktionsenheter. Den processen måste vi igenom för att långsiktigt kunna hävda oss. Och vi måste genomföra den på ett sätt som är socialt försvarbart. Förstår man i regeringen inte värdet av att detta arbete kan drivas i nära samspel med löntagarnas organisationer?

Här bedriver regeringen ett äventyrligt spel. För vad händer om man inför de beslut som nu förestår kommer på kant med de anställda och deras organisationer? Ja, en effekt kan ju bli att hela omställningsprocessen försvåras och drar ut på tiden. När vi går in i ett skede där på nytt konjunkturen mattas står vi kanske med företag som är sårbara, därför att de inte snabbt och kraftfullt nog har rustat sig för att möta påfrestningarna. Den socialdemokratiska regeringen agerade aktivt i sådana sammanhang, i samverkan med företag och de anställdas organisationer. Vi beklagar att det ännu inte varit möjligt att få till stånd en sakdebatt om behovet av bl.a. en sådan fondbildning som vi skisserat. Inte heller förefaller man på borgerligt håll särskilt intresserad av att seriöst diskutera villkoren för löntagarnas medverkan i den strukturomvandling som nu förestår i flera av vårt näringslivs nyckelsektorer. Att kasta vettiga propåer från löntagarhåll i papperskorgen tycks dess värre ha blivit en allmänt utbredd vana bland borgerliga politiker. Det är också hög tid att ekonomiministern — och för den delen även hans kollega i industridepartementet — försöker visa litet mera sans och balans, när de beskriver läget och förutsättningarna framöver för vår industri. Det är inte bara dålig psykologi, det är också orättvist gentemot de företagare och anställda som både skickligt och framgångsrikt har skapat vår produktionsapparat, att svartmåla situationen på det sätt som nu sker. Vår industri är inte så skrotfärdig som debatten stundom ger intryck av. Den har tvärtom betydande kapacitet och slagkraft. Med direkt anknytning till det nyss sagda skriver reservanterna i den sista sammanfattningspunkten i vår reservation, att det generellt sett inte råder någon kostnadskris inom svensk industri. I vissa grundläggande avseenden är industrins utgångsläge tvärtom gott inför en förväntad konjunkturuppgång. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna som är fogade till finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord. Herr Knut Johansson i Stockholm yttrade sig ungefär så här: Förstår inte regeringen betydelsen av samarbetet med löntagarnas organisationer? Jag tror att regeringens företrädare svarar för sig själva, men som utanförstående har jag inte kunnat finna annat än att man har varit angelägen om att ta till vara vad som kan ges i ett sådant samarbete. När jag begärde ordet var det egentligen med anledning av att herr Johansson hänvisade till s. 59 och 60 i betänkandet. Överst på s. 60 skriver utskottsreservanterna följande: ”Om svenska varor blivit mindre attraktiva därför att deras priser stigit mer än priserna på andra länders varor, så är det företagens prisoch vinstpolitik som drivit fram detta. Prishöjningarna har gått före lönehöjningarna — inte tvärtom.” Detta stämmer inte, herr Johansson, med vad ni skriver i er egen motion. Där står följande: ”På de allra flesta varuområden möter de svenska exportföretagen en prisnivå som fullständigt bestäms av de internationella marknaderna. Det finns helt enkelt inte marknadsmässigt utrymme för en självständig prissättning.” Jag skulle tro att inte minst herr Johansson — som är en ganska lyckad kombination av företrädare för löntagarna och arbetsgivare — är medveten om att vad jag sade om lönernas betydelse är riktigt. Det är inte så förfärligt länge sedan herr Johansson hade en strejk i sitt eget företag under arbete i Polen, där det helt enkelt efter många veckors strejk bara gavs beskedet: Arbete eller avsked.

Det räknar jag inte till det samarbete som har varit med den tidigare regeringen och som självfallet måste till, därest man i samförstånd skall kunna lösa de mycket stora och betydande problem som svenskt näringsliv står inför. Herr Kristiansson försöker också finna motsättning i vad som finns i den socialdemokratiska motionen och i vår reservation, p. 3. Men jag tror att herr Kristiansson skall läsa det en gång till, för det står så här ipk ”Om svenska varor blivit mindre attraktiva därför att deras priser stigit mer än priserna på andra länders varor, så är det företagens prisoch vinstpolitik som drivit fram detta. Prishöjningarna har gått före lönehöjningarna — inte tvärtom.” Det är icke ett generellt påstående, utan här står det ”om svenska varor blivit” osv. Det är väl heller inte någon som kan förneka att det är prispolitiken som har varit avgörande för konkurrenssvårigheten. Ja, herr Kristiansson, jämförelsen mellan den byggande verksamhet som jag tillhör och de problem som vi här diskuterar har inget samband. Det finns, herr Kristiansson, motiv för strejker av annat slag än när det gäller kravet på lönehöjningar.
Herr talman! Om jag får anknyta till det senare, så var det ju inte frågan om motivet för strejken, utan det var ordern om återgång. För att återgå till s. 60 så mildrade herr Johansson formuleringen där i ganska hög grad, och det noterar jag, men jag noterar ändå att påståendet står i strid med vad som står i den socialdemokratiska motionen. Det finns således anledning för herr Johansson att läsa om den.
Herr talman! Jag mildrade inte vad som står, jag läste ordagrant upp vad som står i den punkten. Om sedan herr Kristiansson vill göra en annan tolkning för att få ut en annan innebörd än den som finns där, må det vara hans ensak. Beträffande konflikten i Polen, som tydligen bekymrar herr Kristiansson rätt mycket, är det ett uttalande som jag inte känner till och som man får tillskriva någon annan än mig. Jag vet inte varifrån påståendet har kommit.

Herr talman! Hur verkligheten beträffande vårt lands ekonomiska läge egentligen skall beskrivas har alltsedan valrörelsen i höstas varit det centrala i den ekonomiska debatten, i eftervalsdebatten om ”det dukade bordet” där bara den obetalda notan fanns kvar, i budgetpropositionen, i oppositionens motion och i det betänkande vi i dag diskuterar. Avgörande för regeringens politik lika väl som för den socialdemokratiska oppositionens alternativ är hur vi uppfattar verkligheten, och det är här det skiljer sig. Såväl regering som opposition har stött den politik som haft sin utgångspunkt i strävan att klara sysselsättningen, även när rollerna var ombytta. Såväl regering som opposition inser nödvändigheten av att återställa balansen i våra affärer med omvärlden så fort som möjligt. Ja, regeringen och oppositionen har t.o.m. samma siffra för hur mycket det kan anses vara möjligt och rimligt att den enskilda konsumtionen får stiga under det budgetår vi diskuterar. Om de samhällsekonomiska målen är vi alltså inte särskilt oeniga, däremot om vilken verklighet vi skall utgå från och därmed också om medlen.

För den nya regeringen var utgångspunkten när det för några månader sedan gällde att utforma budgetpropositionen att riskerna för sysselsättningen krävde att den expansiva politiken, stimulanspolitiken, skulle få fortsätta ännu ett tag och att läget på arbetsmarknaden skulle kunna bli utomordentligt allvarligt, om den nödvändiga åtstramningen sattes in för tidigt. Under årets första månader har utvecklingen bekräftat att regeringens bedömning av läget var riktig. Arbetsmarknadens svaghet har blivit påtaglig — vi har alla kunnat läsa om snabbt stigande siffror för varsel. Det har krävts krafttag av en helt annan omfattning än oppositionens förslag om bildandet av en s.k. strukturfond för att få läget någorlunda under kontroll. Vi har dagligen kunnat läsa om nya kriser. I förrgår offentliggjordes nya beräkningar beträffande handelsbalans och bytesbalans. Den mörka bild av Sveriges ekonomiska läge som finansplanen presenterade framstår nu, efter ett par månader, snarast som alltför optimistisk. I finansplanen räknade man med ett underskott i handelsbalansen på 1,9 miljarder. Vi vet nu att det blev 3,6 miljarder. Underskottet i bytesbalansen blev förra året nästan 2 miljarder mera än den rekordsiffra på 8,7 miljarder som finansplanen räknade med. Oppositionen har en annan uppfattning om den verklighet som omger oss. Dess bild ser ut så här: socialdemokraterna klarade krisen. Den var avklarad redan i höstas — annars hade man ju inte kunnat tala om något ”dukat bord”. Den internationella utvecklingen är nu stark, för att inte säga strålande. Vi har egentligen inte förlorat några marknadsandelar, det är bara en statistisk synvilla. Företagen går i själva verket mycket bra. De har strålande vinster, fast de inte begriper det själva, och de är uppfyllda av expansionsplaner. De tål mycket väl ytterligare höjningar av produktionskostnaderna genom höjda arbetsgivaravgifter. Detta är en helt annan bild av verkligheten. Det är mot den bakgrunden man skall se oppositionens förslag, och det är egentligen om det här som vi ytterst debatterar. Det socialdemokratiska budgetförslaget skulle kunna vara riktigt om vårt läge vore så gott och om vi befann oss mitt uppe i högkonjunkturen. Men läget är nu inte sådant — fråga Krister Wickman, höll jag på att säga. En åtstramning av den omfattning som oppositionen påstår att den åstadkommer i sitt förslag tillsammans med en rad pålägg på produktionskostnaderna skulle enligt min bedömning i dagens läge innebära att vi får mellan 50 000 och 100 000 färre jobb än vi får med den politik regeringen förordar. När uppgången däremot är säkerställd, när riskerna för att ett genomslag nedåt i fråga om sysselsättningen inte längre är för handen, när lageravvecklingen har kommit i gång på allvar, då måste det också föras en annan ekonomisk politik — det är alldeles självklart. I det läget, och med den betalningsbalanssituation vi har i dag, får inte den ekonomiska politiken se ut som den gör i oppositionens aktuella förslag. Den får inte ytterligare höja produktionskostnaderna. Den måste ge utrymme för och stimulera till investeringar i näringslivet. På så sätt går den här situationen helt enkelt inte att klara ut. I skuggan av denna huvuddebatt om hur vårt ekonomiska läge egentligen ser ut och om den rätta tidpunkten för olika slag av ekonomisk politik — det handlar ju ytterst om detta — har det här i kammaren i dag och i samband med den socialdemokratiska reservationen förts ett antal litet mera komplicerade och förvirrande deldebatter. En av dessa deldebatter gäller konjunkturbedömningen, för att börja i den ändan. Hur stark är konjunkturen? Avviker finansutskottets bedömning från finansplanens? Svaret är att utvecklingen under årets första månader har bekräftat den uppfattning som redovisats i finansplanen, nämligen att konjunkturuppgången är försenad, att den torde komma att bli långsam och kanske också ojämn. Finansutskottet delar denna bedömning om en långsam konjunkturuppgång som den mest sannolika utvecklingen och vågar dessutom nu — ett par månader in på det nya året — vara mera säker på att denna utveckling är säkerställd, dvs. att riskerna har avtagit för att vi i stället får en nedgång. Den socialdemokratiska reservationen glider här från en bedömning, som i siffror inte är mycket mer optimistisk än finansutskottets, till uttalanden om kolossala skillnader. Vi kan fortsätta att diskutera frågan om konjunkturbedömningen länge än, men jag tror att de socialdemokratiska företrädarna i finansutskottet och jag egentligen är överens om att vi bör kunna hoppas på någon liten draghjälp av en konjunkturuppgång mot slutet av året, men så förfärligt stor kommer den inte att bli och så alldeles säkra kan vi inte vara. En annan debatt som har förts gäller att våra förluster av utländska marknadsandelar egentligen skulle vara en statistisk synvilla på det sättet att de huvudsakligen berodde på den svenska exportens varusammansättning. Det skulle vara tänkbart att världshandeln med för oss tunga exportvarugrupper minskat så kraftigt att vi relativt sett i själva verket hållit våra ställningar. Konjunkturinstitutet har närmare undersökt detta och kommit till ett resultat som bekräftar finansplanens och utskottsmajoritetens bedömning. Av marknadsförluster under de senaste åren i storleksordningen strax under 20 96 torde mindre än 2 96 kunna förklaras av den svenska exportens speciella sammansättning. I den socialdemokratiska reservationen vill man ifrågasätta om vi över huvud taget har förlorat marknadsandelar. Ytterligare en sak som diskuterats mycket är om finansutskottet skulle ha kommit till en annan uppfattning än regeringen i finansplanen om utvecklingen av vårt kostnadsläge och vår konkurrenskraft internationellt sett. Debatten hittills i dag har ju i stor utsträckning handlat om detta. Utskottet har gått något vidare i den här frågan och levererat en del nytt material. Slutsatserna överensstämmer med den bild som ges i finansplanen, nämligen att sedan 1974 en betydande försämring har skett av vårt kostnadsläge och vår konkurrenskraft. Detta är enkla fakta. På den här punkten är reservanternas liksom herr Feldts och herr Knut Johanssons i Stockholm argumentering i dag närmast hissnande. Ansträngningarna att med statistik motbevisa det uppenbara och bortförklara det socialdemokratiska ansvaret för det läge vårt land befinner sig i blir till slut nästan någonting som verkar misslyckade trapetskonster. Det går inte att göra gällande någonting annat än att en mycket kraftig försämring av det svenska relativa kostnadsläget har skett under de senaste tre åren. Genom att välja andra utgångsår eller andra jämförelseperioder i ett statistiskt sammanhang kan man kanske ge en annan bild, men det förändrar inte den verklighet som är uppenbar för oss alla. Helt avgörande för resonemanget är emellertid någonting annat än hur man använder statistiken. Det är inte med procenttal som vi konkurrerar på de utländska marknaderna, utan det är med priser i kronor eller D-mark eller dollar per styck eller per ton. De som skall köpa våra varor är inte bara totalt okunniga om utan också fullständigt ointresserade av vad som hände med vår prisutveckling och vår konkurrenskraft i början av 1970-talet. Vad de upplever är att svenska exportvaror under de senaste två tre åren har blivit kanske 20 96 dyrare än andra varor, som vi konkurrerar med. Det är det som de märker och reagerar på.

Arbetsgivarna och löntagarna har naturligtvis ett ansvar, men det är litet i förhållande till det ansvar som åvilar den förra regeringen för de förutsättningar för kostnadsutvecklingen som den har skapat. Det har ju ända sedan början av 1970-talet varit så, att på grund av ett orimligt skattesystem med hög, automatiskt stigande marginalskatt och samtidigt en tvåsiffrig inflation har löntagarna måst begära mycket stora löneök ningar för att inte drabbas av reallöneförsämringar. I själva verket har de verkliga inkomstförbättringar som löntagarna fått endast kunnat komma dem till del genom omläggningar i skattesystemet. Detta, herr talman, att arbetsmarknadens parter i realiteten har förlorat sina möjligheter att genom avtal förbättra löntagarnas behållna inkomster är naturligtvis en oacceptabel situation, och den nya regeringen har redan vidtagit de första åtgärderna för att ändra den. Den snabba stegringen av produktionskostnaderna har naturligtvis därutöver sin grund dels i att vi under senare år tagit ut skatter i former som slår direkt på produktionskostnaderna, dels också i att vi samtidigt varit allt mindre framgångsrika i att klara inflationen. Ansvaret för kostnadsutvecklingen och därmed följande svåra ekonomiska problem får alltså den tidigare regeringen bära, inte löntagarna. Herr Knut Johansson i Stockholm säger att regeringen skyller problemen på löntagarna, men det är fel. Regeringen skyller, och det med den allra största rätt, på den tidigare regeringen. Lösningen för herr Knut Johansson i Stockholm och hans partivänner blir att påstå att problemen över huvud taget inte existerar. Vänd på den här logiken ett tag! Det är alltså problem som inte existerar som regeringen skyller på löntagarna. Är det särskilt troligt när det gäller en regering som har fler löntagare bakom sig än den socialdemokratiska oppositionen?

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.